Fru talman! Dagens lagstiftningsärende är på många sätt mycket olyckligt. Ärendet avslöjar - och det kan man också säga att förmiddagens debatt har gjort - rådande vänstermajoritets syn på den nya globala ekonomin som växer fram i världen. Vi är snabba att skörda frukterna av denna globala ekonomi, dvs. Sverige lever gott på den myckna exporthandeln som den öppna ekonomin genererar. Samtidigt uppvisar vi en stor iver att ibland försöka reglera och återta delar av den avreglering som skedde på 80-talet för att visa något slags missriktad politisk handlingskraft. Dagens ärende om en reglering när det gäller kostnadsinformationen till fondandelsägarna är ett exempel på detta. Bakgrunden är att fondsparandet har vuxit snabbt i landet. Det kan direkt sägas att konkurrensen på området kunde vara bättre. Det är för några få aktörer ganska enkelt att tjäna stora summor. Men detta är fortfarande en bransch med global tillväxt, med en fondverksamhet som är internationellt beroende och ett lättrörligt sparkapital - med ofördelaktiga villkor i ett land flyttar kapitalet utomlands. Socialdemokraterna har genom att under många år i denna kammare på olika sätt missgynnat direktägande av aktier själva bidragit till framväxten av det myckna fondsparandet, dvs. det passiva fondsparandet som har blivit en särskild svensk modell. Sparandet växer även i andra länder, men i Sverige är det väldigt stort. Senare i dag är det tänkt att det skall skapas en isolerad nationell reglering här i Sverige. Detta sker trots ett visat intresse från branschens företrädare att själva förbättra informationsgivningen till fondandelsägarna. Det fattades t.o.m. ett beslut i augusti på en konstruktion för att lämna mer information i enlighet med ungefär det som eftersöks i propositionen. Detta sker trots att man inom EU inte kommer att genomföra motsvarande reglering för andra medlemsländer inom EU - alltså ett mindre omfattande regelverk - och trots att länder som Luxemburg och Irland redan före den reglering som nu skall antas konkurrerar om det lättrörliga sparkapitalet med lägre skatter och färre regleringar. Detta sker alltså trots att vi redan har mer omfattande reglering i Sverige, ger mer information - delvis lagstadgad - till fondspararna och tar ut högre skatt i Sverige av småspararna än i andra motsvarande konkurrentländer. Allt detta sker för att fånga en förgänglig kvällspressopinion som har uppstått i detta ärende. Låt mig säga att jag tror att det finns en hel del människor som skulle vilja ha mer information om sitt fondandelssparande. Det vore rätt naturligt att de får det om de efterfrågar det. Det sker en utveckling mot mer information. Men det finns somliga andra som skulle vilja ha mindre information, som tycker att det redan i dag råder ett informationsöverskott i förhållande till det sparande man har. Säkert är att alltför lite intresse inom sektorn inriktas på det som egentligen är viktigare för småspararna, dvs. värdeutvecklingen och avkastningen på det sparande som de har avsatt i olika typer av fonder. Man kan hävda att propositionen riktar sökljuset fel, eftersom föreslagen reglering blir delvis kontraproduktiv. När en fondförvaltare är framgångsrik - det ser man genom att avkastningen överstiger genomsnittet eller att fondförmögenheten stiger - syns det i en första fas som ett besked om att avgifterna har stegrats. De är oftast kopplade till värdeutvecklingen. Med denna propositions synsätt är det ett besked till fondspararna att de borde byta förvaltare, när fondförvaltaren egentligen har visat sig vara framgångsrik. Vi lurar till viss del småspararna att titta på fel faktorer. Det vore bättre att titta på värdeutvecklingen. Dagens beslut fattas i stor iver. Branschen har körts över. Man har försökt att framföra synpunkter till finansutskottet. Där har intresset varit ljumt. I deras framställan finns en vädjan om att få lite tid till att ställa om systemen för att hinna anpassa sig till det nya regelverket. Under intryck av att detta är en bransch som just nu också har att fundera över EMU:s förändringar på värdepappershandeln och också inför det stundande millennieskiftet har man bett att få ett litet andrum. Men se det har inte riksdagsmajoriteten brytt sig om. Jag har inte sett att det har gjorts några analyser av konsekvenserna av dagens beslut, av kostnaderna, som i sista hand kommer att drabba fondandelsägarna, eller av effekterna av den överskottsinformation som riksdagen i dag fattar beslut om. Det här beslutet riskerar ånyo - vi har en del andra regler som redan i dag gör det - att uppmuntra kapitalflykt ur landet. Det försämrar möjligheterna till en sysselsättningsökning inom en mycket viktig tillväxtbransch, nämligen finanssektorn. Exempel på fondförvaltare som har meddelat att de som alternativ till Sverige nu tittar på Luxemburg har redan givits i medierna. Sammanfattningsvis är det ånyo ett exempel, bland många, på hur den svenska vänstern i den här riksdagen, styrd av framför allt Socialdemokraterna, har svårt att förstå eller tycka om den nya globala verklighet, den nya globala ekonomiska ordning, som vi lever inom. Därmed blir man på något sätt svaret skyldig, eftersom det är denna ekonomiska ordning som lägger grunden för mycket av vårt välstånd och vår frihet. Också av det skälet är detta en viktig proposition. Som en randkommentar vill jag påpeka att de partier som väljer en halv reglering inte heller åstadkommer så mycket mer. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 till betänkandet.

Fru talman! Jag tänker använda min tid till att framför allt tala om kostnadsinformation till fondandelsägare. Det känns oerhört tillfredsställande att vi nu ur ett konsumenträttsligt perspektiv tar tag i möjligheterna för den enskilde att jämföra kostnaderna för sina placeringar i olika fonder. De svenska hushållens sparande i värdepappersfonder har vuxit kraftigt under de senaste åren. Med tanke på den enskildes möjlighet att i det allmänna ålderspensionssystemet placera pensionsmedel i värdepappersfonder, såväl i svenska som i utländska fondföretag, är det mycket viktigt att den enskilde spararen kan jämföra kostnaderna för sina placeringar. EG-direktivet 85/611 anger en minimistandard beträffande information till andelsägare. Direktivet hindrar inte EU:s medlemsländer att införa ytterligare regleringar vad gäller kostnadsinformation. Eftersom variationen av olika kostnader som tas ut ur en värdepappersfond är stor är det viktigt att det finns bra jämförelsetal. Lagstiftningen bör utformas med försiktighet. Med en svensk lagstiftning vad gäller en större reglering över kostnadsinformationen når vi inte t.ex. utländska fondbolag. Det är viktigt att de svenska fondbolagen åläggs åtgärder som de rimligen kan vidta utan att tillfogas större kostnader än andra på marknaden befintliga konkurrenter. Det är högst väsentligt att en sparare kan erhålla en kostnadsbild av uttagen som vederbörande kan använda för att jämföra mellan andra på marknaden befintliga fondförvaltare. Här gäller då att skapa ett system som faktiskt ger spararna rättvisande jämförelsetal. I propositionen föreslås att förvaltningsavgiften skall redovisas och därtill alla andra kostnader som belastar fondförmögenheten. Som exempel på övriga kostnader anges courtage, andra transaktionskostnader, avgifter vid investeringar i utlandet, räntekostnader för fondbolagens upplåning, skatter, osv. Detta skapar en gigantisk räkneuppgift för både fondbolagen och den myndighet som skall handlägga pensionspremiesystemet, dvs. att hitta nyckeltal för att sedan kunna fördela de här kostnaderna på respektive sparare. Ligger det inte här en risk för att detta leder till schabloniseringar i stället för exakta kostnadsredovisningar och att ökade kostnader för detta merarbete i slutändan drabbar konsumenterna? För att summera vill jag framhålla att en ökad individuell kostnadsinformation till den enskilde spararen i fondbolag är varmt välkommen ur konsumentens perspektiv. Att finna för den enskilde spararen jämförbara nyckeltal, som underlättar dennes beslut i val av fondplaceringar, är mycket viktigt. I propositionen föreslås att en total kostnadsredovisning skall erhållas och att denna skall redovisas i två delposter: förvaltningskostnader och övriga kostnader. Här läggs då ansvaret på den enskilde spararen att själv räkna ut vad som utgör posten för "övriga kostnader", och några säkra jämförelsetal uppnår man inte med denna lösning. I stället vill vi i Folkpartiet liberalerna att den enskilde spararen skall erhålla en redovisning av kostnaderna uppdelade i tre väsentliga kostnadsområden: förvaltning, förvaring och tillsyn. Med denna uppdelning uppnår man en enhetlig redovisning mellan bolagen, och konsumenten får konkreta jämförelsetal som underlättar spararens möjlighet att välja fond. Ett rättvisande redovisningssystem för kostnader vad gäller information om courtage, skatter etc. är mer avhängigt av den enskilde placerarens individuella avkastning på sitt kapital och behöver längre tid att tas fram. Därför bör inte en snävare reglering tillskapas än vad den enskilde spararen är betjänt av, utan detta bör utredas vidare. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag noterade att Fredrik Reinfeldt fann det olyckligt att det var en vänstermajoritet som låg bakom förslaget om lagreglering. I den vänstermajoriteten ingår socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister, kristdemokrater och folkpartister. Det var en ny konstellation och en ny beteckning på en vänstermajoritet i den här frågan. Det är onekligen intressant att notera. Moderaterna är nämligen ensamma om att motsätta sig en lagstadgad skyldighet för fondbolagen att informera de enskilda spararna och andelsägarna om vilka kostnader som är förknippade med andelsinnehavet. Som framgått av de inlägg som har förekommit hittills innehåller detta ärende betydligt mer av politisk sprängkraft än vad som döljer sig under den tämligen harmlösa rubriken Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare. Vad först gäller kontoföringen av finansiella instrument är utskottet helt enigt, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. De s.k. fondbolagen, dvs. aktiebolag som förvaltar värdepappersfonder för enskilda andelsägare, har under senare tid blivit föremål för en ständigt ökad uppmärksamhet från såväl mediers som myndigheters sida.

Bara under de tre senaste åren har hushållens direktägda innehav av fondandelar ökat från 125 till ca 270 miljarder kronor. Därtill skall läggas de fondandelar hushållen äger indirekt, t.ex. genom sparande i försäkringar. Det rör sig här om en dramatiskt växande marknad av konsumenttjänster. Hur disponerar då fondbolagen de avgifter man tar ut av konsumenterna, och vilken information får konsumenterna om de avgifter de betalar? Låt mig först konstatera att fondbolagen genomgående redovisar en synnerligen god lönsamhet. Denna lönsamhet förstärks uppenbarligen av höga och i vissa fall t.o.m. oskäliga förvaltningsavgifter, vilka bara i begränsad utsträckning går till faktisk förvaltning. En undersökning som genomfördes för inte så lång tid sedan visar att inget av marknadens fyra största fondbolag avsatt mer än 20 % av förvaltningsavgifterna till ren förvaltning. Av de fondavgifter som marknadens största fondbolag - Föreningssparbanken Robur - tog in under 1997 avsattes bara 12 % till faktisk förvaltning, dvs. analys, köp och försäljning av värdepapper. Resten gick till marknadsföring, vinst och bidrag till bankkontoren - detta trots att fondavgiften har rubriken Förvaltningsavgifter. Vad säger moderater, folkpartister och kristdemokrater om en sådan marknadsföring? Ser vi sedan saken ur den enskilde spararens perspektiv ser vi att denne i många fall genom denna orimliga avgiftssättning fått se uppemot en fjärdedel av sitt nysparande under 1997 försvinna i avgifter. Det är mot denna bakgrund man skall se de starkt växande kraven från de enskilda spararna om en betydligt bättre kostnadsredovisning från fondbolagens sida. 70 % av de tillfrågade totalt 1 550 fondspararna visste inte om hur stor deras avgift till fondbolagen var. Sex av tio fondsparare efterlyste mot denna bakgrund en specifikation av avgiften i kronor och ören. Det är alltså de individuella - de enskilda - sparare som inte minst moderaterna i många sammanhang talar sig varma för som ställer dessa krav. Man vill från spararnas sida ha en konkret detaljerad redovisning av sina kostnader i kronor och ören. Trots detta klart redovisade behov av en bättre information till enskilda sparare i värdepappersfonder, och trots ökade krav från de enskilda konsumenterna på en fylligare och tydligare kostnadsredovisning, reserverar sig Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet mot att propositionens förslag skall vinna riksdagens bifall. Moderaterna vill inte ha någon lagreglering om individuell kostnadsinformation över huvud taget, och Kristdemokraterna och Folkpartiet bara delvis. Moderaterna motiverar sitt avslag med att hänvisa till rekommendationer från Fondbolagens Förening om att redovisa den - observera nu ordet - kollektiva kostnadsbelastningen i olika fonder. Observera att ordet "kollektiva" har revalverats i moderat argumentation. Det brukar inte duga i andra sammanhang. Man hänvisar vidare till att bara svenska och inte utländska fondbolag omfattas av lagförslaget, vilket man befarar skall snedvrida konkurrensen på marknaden. Kristdemokrater och folkpartister erkänner klädsamt behovet av en förbättrad information till konsumenterna, men vill inskränka denna information till att enbart omfatta kostnaderna för förvaltning, förvaring och tillsyn. Man bortser då från andra kostnader som också tas ut ur fondtillgångarna, t.ex. courtage och andra transaktionskostnader, vilka i många fall har stor betydelse för den totala kostnadsbilden. Dessa kostnader varierar från fond till fond. Det gör det givetvis svårt för den enskilde spararen att få en överblick över vilka kostnader som är förenade med sparandet i en värdepappersfond. En fylligare och tydligare individuell kostnadsinformation ökar givetvis de enskilda spararnas möjligheter att avgöra vilken fond som är mest kostnadseffektiv. Detta borde sätta ett visst tryck på de enskilda fondbolagen, vilket i sin tur kan leda till lägre förvaltningskostnader och en sundare konkurrens på marknaden - något som inte minst moderaterna i andra sammanhang brukar framhålla betydelsen av. Jag vill avsluta med att understryka vikten av att även fondsparare inom det individuella pensionssparandet och fondförsäkringssparandet blir delaktiga av samma individuella kostnadsinformation som övriga fondsparare och att regeringen snarast möjligt återkommer med ett förslag om hur en bestämmelse som även omfattar denna grupp närmare skall utformas. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Bengt Silfverstrand valde lite selektivt hörande när det gällde mitt inlägg. Jag har på intet sätt motsatt mig ökad information till fondandelsägare. Moderaterna är ett parti som tror på konkurrens. Jag nämnde också att konkurrensen kan behöva förbättras på detta område. Jag tror bara att lagstiftningsvägen är fel och dessutom i detta fall tilltagen alldeles för snabbt. Jag tror att en reglering som påförs en dynamisk tillväxtmarknad, som vi här talar om, snabbt blir omodern och i många fall säkert kommer att motverka sitt syfte. I det fallet får den som lever se. Jag har två vägar ut ur detta som jag skulle vilja testa på Bengt Silfverstrand. Den ena kommer från Björn Sunesson i Svenska Dagbladet Näringsliv från i söndags: "Ett annat sätt att öka pressen mot fondbolagen är att sälja sina fondandelar och själv knåpa ihop en egen aktieportfölj. Då slipper du allt vad förvaltningsavgifter heter". Han avslutar på ett annat ställe: "det vore bättre för aktiemarknaden med miljontals enskilda, aktiva aktiesparare än miljontals passiva fondsparare som överlåter allt till fondförvaltarna". Kan Bengt Silfverstrand ställa sig bakom denna beskrivning? Om vi kunde hitta vägar att mer aktivt uppmuntra ett direkt aktieägande i Sverige tror jag att moderaterna och socialdemokraterna skulle kunna göra någonting väldigt gott för Sverige och för Sveriges utveckling. Det andra gäller just tilltron till självreglering. Jag nämnde den iver med vilken denna lagstiftning har tagits fram. Här fanns en vilja att diskutera och fatta beslut om en självreglering från branschen själv. Trots detta skriver utskottet i sin majoritetstext att något sådant intresse inte har funnits. Varför denna iver? Varför inte försöka att lyssna och följa delar av en svensk tradition som har handlat om att självreglering är bra inom marknadsekonomins ram?
Fru talman! Det är i och för sig riktigt att intresset för att informera från fondbolagens sida har ökat sedan processen har kommit i gång och propositionen lagts fram. Men det man vill ge, och det som man så sent som i augusti presenterade i detta avseende, var en kollektiv information. Man skulle redovisa i klump. Man ville inte gå med på att redovisa för varje enskild andelsägare. Det är det som är problemet. Det är alltså otillräckliga initiativ som har tagits från fondbolagen själva. Det är mot denna bakgrund som vi anser att lagreglering är nödvändig. Vi kan se vad Fondbolagens Förening i ögonblick av klarsyn själv skriver i Dagens Industri den 20 november: "Men för att behålla kunderna och få nya krävs ständiga förbättringar. Därför är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på kundernas krav". Det är väl att lyssna på de individuella småspararna om man inför en lagstadgad skyldighet att informera när sju av tio anser att de inte får tillräcklig information och när sex av tio fondsparare kräver att få detaljerad information?
Fru talman! Jag tror att poängen är frågan om vem som skall lyssna, Bengt Silfverstrand. Är det branschfolket och värdepappersbolagen, eller är det riksdagsledamöterna? Det är väl det som är själva grundfrågan här. Det är inte alltid så lyckligt att riksdagsledamöter träder in i den typ av kund-aktörförhållanden som det handlar om och lagstiftar på ett sätt som låser marknaden vid ett arbetssätt - detta i en dynamisk tillväxtbransch, som jag nämnde. Dessutom har regleringen den egenheten att det är en nationell avvikande svensk reglering som gäller svenska bolag här i Sverige, men som inte gäller utländska bolag som är aktiva i Sverige på samma sätt. Det finns alltså en risk att man via denna nationella reglering pressar kapital och också delar av dessa fondbolags verksamhet ut ur Sverige. Jag vet faktiskt inte vem som är vinnare på det. Jag vet att det förminskar möjligheterna att få god sysselsättningsutveckling i Sverige. Och då tycker jag inte att man har företrätt landets småsparare väl. Jag menar att den efterfrågan på ökad information som förvisso finns hos vissa fondandelsägare var branschen på väg att självreglera. Och om det inte var det perfekta systemet som hade kommit fram i augusti, hade vi kunnat vänta och avvakta och se detta växa fram i en naturlig självreglering. Men nu tog ivern överhanden, och jag får lov att säga att det inte är första gången som det har skett i Sverige.
Fru talman! Riksdagsledamöter skall lyssna på människorna. I det här fallet handlar det om de växande skaror som föredrar att spara på detta sätt i fonder. Det är precis vad vi har gjort genom att tillmötesgå de sparare som tycker att det är alldeles självklart att man skall ha information och få reda på hur mycket man betalar i avgifter. Moderaterna bekämpade ju som bekant frenetiskt kollektiva löntagarfonder. Men kollektiva sparfonder utan individuell kostnadsinformation och anknytning har man tydligen ingenting emot.
Fru talman! Vi i Folkpartiet framhåller verkligen vikten av att man kan skapa en individuell kostnadsinformation, så att konsumenten verkligen kan ha nytta av den och kunna göra jämförelser med andra fonder. Därför föreslår vi tre områden som konsumenten kan ha nytta av att kunna jämföra. Att blanda in transaktionskostnader, courtage och liknande, som mer är relaterade till den enskildes placeringar, ser vi i dag som ett problem. Det gynnar inte konsumenten så att han eller hon skall kunna göra en rättvis jämförelse. Vi föreslår därför att man inte reglerar detta i dag utan att man låter detta utredas vidare.
Fru talman! Kristdemokrater och folkpartister är mer insiktsfulla än moderaterna genom att de har kommit fram till att man skall lyssna på de enskilda spararna när de vill ha information. Men det är en halvkväden visa. Man tycks från Folkpartiets och Kristdemokraternas sida tro att det bara är förvaltningskostnaderna som kan och bör redovisas. Men förvaltningskostnaderna är en del av problemet. Det finns även en rad andra kostnader som är betydelsefulla för den enskilde spararen. När man ser exempel på att kostnaderna äter upp en fjärdedel av den tillväxt som den enskilde spararen har haft på sitt sparande, då måste man väl, i detta fall från Folkpartiets sida, fundera på vad som bör göras utöver det som nu sker. Man har från Folkpartiets och Kristdemokraternas sida inte lyckats eller orkat med att löpa hela linan ut. Och det finns ju inga logiska skäl till att man skall utelämna så betydelsefulla kostnader som courtage och andra transaktionskostnader.
Fru talman! Jag vill göra en rättelse av informationen. Vi lyfter fram de tre väsentliga områdena som utöver förvaltning är förvaring och tillsyn. Vi finner att det är dessa tre områden som fondbolagen i dag mäktar med att ganska omgående ta fram nyckeltal på och som gör att konsumenten kan använda sig av dem vid val av fondbolag. I dag tycker vi inte att courtage och andra avgifter som mer är att hänföra till den individuella placeringen skall anges, eftersom vi anser att det ger missvisande information till konsumenten. Det är ur det konsumenträttsliga perspektivet som vi tycker att det i dag är att överreglera att ta med detta.
Fru talman! Jag kan ta några exempel som visar vad Folkpartiet och Kristdemokraterna inte tycker är så betydelsefullt i dessa sammanhang. Förutom courtage i samband med förvärv och försäljning av fondpapper handlar det om avgifter och andra pålagor vid investeringar i utlandet. Det handlar om räntekostnader som fonden betalar för kortfristig upplåning. Det handlar om premier vid inlåning av fondpapper. Det är alltså en stor del av dessa kostnader som de enskilda spararna här tvingas betala och som Folkpartiet och Kristdemokraterna inte tycker att man bör redovisa. Det är intressant att notera vad Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som ju i andra sammanhang brukar stöttas varmt av de borgerliga partierna, uttalar. Sveriges Aktiesparares Riksförbund konstaterar: På längre sikt torde inte dessa kostnader för de svenska fondbolagen bli särskilt betungande. Men det är en fördel för den enskilde spararen att kostnaderna redovisas på ett tydligt sätt. Det finns inte skäl att befara att en lagstadgad kostnadsinformation skulle medföra att svenska fondbolag tappar marknadsandelar i förhållande till utländska alternativ. Så långt Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Vad detta handlar om är att Moderaterna har ställt sig på fondbolagens sida mot konsumenterna och de enskilda spararna. Folkpartiet och Kristdemokraterna har bara orkat med halva vägen. Intresset ljuger aldrig.

Fru talman! Även Centerpartiet står bakom samtliga punkter i detta betänkande. Vi gör det utan att för den skull känna oss som tillhörande någon särskild vänstermajoritet i denna kammare med en särskild form av regleringsiver. Vi känner oss snarare tillhöra en majoritet som stärker det enskilda konsumentintresset, det enskilda sparandet och hushållssparandet. Det har framhållits av flera här i debatten att sparandet i värdepappersfonder har ökat och fått ett stort genomslag hos det svenska folket. Det är riktigt. Det finns väl då anledning att också se till att vi har riktiga och korrekta regler som styr detta sparande så att vi kan öka det ytterligare. Det enskilda sparandet är bra. Ett stort privat sparande, ett hushållssparande, är nämligen bra för svensk ekonomi, det är bra för riskkapitalförsörjningen i näringslivet, och det är bra för den egna ekonomin. Det är också bra för bankerna och för fondbolagen, inte minst i den meningen att det har genererat kraftiga vinster genom den förvaltning som de har jobbat med. Och det är inget fel att tjäna pengar. Men avgiftsuttaget har hittills varit svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilde spararen att kontrollera. Det är rimligt att man, när man utnyttjar en tjänst, också får veta vad den tjänsten kostar. Därför är det rimligt att fondbolagen blir skyldiga att redovisa sina avgiftsuttag. En öppenhet i fråga om avgiftsuttaget ger också bättre förutsättningar för en öppen konkurrens om tjänsterna gentemot kunderna från fondbolagens sida. Låt vara att det endast låter sig göras mellan svenska fondbolag efter ett genomförande av de förslag som vi nu diskuterar och skall besluta om. Det främjar också ett mindre passivt aktiesparande. Centerpartiet står alltså i allt väsentligt bakom förslagen om att en öppen redovisning av avgifter sker på varje andelsinnehav. Det är en viktig konsumentpolitisk åtgärd. En lagregel om individuell kostnadsinformation för andelsägare i värdepappersfonder stärker den enskilde "sparkonsumentens" ställning på marknaden. Den här debatten är något märklig, vilket har berörts lite i det avseendet att de som oftast talar sig varma för en individuell syn på saker och ting förordar en kollektiv kostnadsredovisning från olika fonder, medan de som annars brukar tala om kollektivet nu föreslår en individuell redovisning för varje andelsägare. Vi förordar en sådan individuell och friare insyn från den enskilde i redovisningen, vilket också ger förutsättningar för att stärka den enskilde konsumenten och alla enskilda "sparkonsumenter" som kollektiv. Det finns ett problem i detta sammanhang, nämligen att denna lagreglering träffar endast inhemska fonder, inte fonder med utländskt hemvist. Därför är det viktigt att regeringen också fullföljer frågan och driver kravet på en öppen redovisning även i EU och i de internationella forum som här är aktuella. Det är högst lämpligt att ta upp det på EU-nivå i samband med den översyn av direktiven som pågår där. Det är också viktigt att följa frågan så att inte en snedvriden konkurrens uppstår - i dessa fall mellan fondbolagsförvaltare med hemvist i Sverige och utom Sveriges gränser. Jag utgår från att så kommer att ske. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Från Miljöpartiets sida har vi skrivit en motion med anledning av den skrivelse som lämnats om Allmänna pensionsfondens verksamhet. Motionen går ut på att visa att vi anser att AP fonderna bör få etiska regler kring hur man skall placera sina aktiemedel och även i andra fall, t.ex. när det gäller obligationer. För alltfler placerare runt om i världen börjar det ju bli allt viktigare att ha klara och entydiga regler på det etiska området när det gäller hur man skall placera. Pengar är makt, och pengar kan användas både bra och dåligt. Har man väl genomarbetade etiska regler finns det åtminstone skäl att tro att de används litet bättre än annars. I svaret på motionen sägs att det redan finns tankar om att utveckla en placeringspolicy. Vår idé är dock att det skall vara en mycket tydligare etisk inriktning. Jag menar att ett bifall till motionen skulle vara ett starkt stöd också för Finansdepartementet när det gäller att komma i gång med arbetet på ett mer uttalat mål om att skaffa sig en etisk grundtanke bakom de placeringar som finns när det gäller AP fonderna. Det skulle sluta med att man varje år lämnar en redogörelse för hur de här villkoren har uppfyllts från AP-fondernas sida. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Fru talman! Peter Eriksson och Miljöpartiet anser att det är angeläget att AP-fonderna skaffar sig en etisk policy för sina investeringar. Liknande synpunkter framfördes också i fjol i samband med regeringens skrivelse i samma ärende. Finansutskottet ansåg då, liksom regeringen, att det fanns brister i de närmaste målen för verksamheten som AP fondsstyrelsen hade beslutat om. Riksdagen instämde i kritiken mot fondstyrelsernas mål beträffande såväl målens innehåll som deras precision. I årets skrivelse följer regeringen upp den här kritiken och anser återigen att fondstyrelserna bör se över sina målformuleringar för att möjliggöra en bra utvärdering. Under finansministerns ledning bedrivs också ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över AP-fondens organisation och placeringsregler. Arbetsgruppen har meddelat att man avser att lägga fram sina förslag under hösten 1998. Visserligen, fru talman, närmar sig hösten sitt slut - det blir extra tydligt när man ser juldekorationerna i affärerna och vet att det är första advent till helgen - men arbetsgruppen har för avsikt att slutföra sitt arbete så att de nya riktlinjerna kan träda i kraft år 2000. Finansutskottet följer traditionerna i denna kammare och föreslår därför att motionen inte skall föranleda någon åtgärd just nu, utan att den skall avslås. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på motionerna.

Fru talman! Jag tror att det för många människor är både obegripligt och upprörande att en person som blir bestulen på något inte kan vara säker på att ha kvar äganderätten till det som tagits ifrån honom eller henne när det stulna en dag återfinns. Den proposition som lagutskottet yttrar sig över är ett förslag till skärpning av rättsreglerna för stöldgods som förvärvats i s.k. god tro. Om en person borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt till egendomen skall inte köpet betraktas som gjort i god tro. Detta innebär en skärpning jämfört med tidigare lagtext men det är fortfarande, även efter denna lagändring, inte självklart att den rättmätige ägaren får tillbaka det som stulits från honom utan att erlägga betalning. Frågan om vem lagen i första hand skall skydda, den ursprunglige ägaren eller den som köpt en vara i god tro, kan naturligtvis diskuteras. Båda kan drabbas oskyldigt av en tredje persons brottsliga handlingar. I valet av huvudprincip blir det ändå naturligt för mig och Folkpartiet att utgå från den ursprunglige ägaren, den som blivit bestulen. Äganderätten uppfattas av de flesta som en viktig rätt, oavsett om det handlar om personliga saker eller om det handlar om dyrare kapitalvaror. Också i flertalet länder i övriga Europa råder den rättsprincip som ger den bestulne ägaren rätt att få tillbaka det stulna, utan att betala någon ersättning. Den som handlade i god tro får i sin tur kräva ersättning av den som sålt de stulna varorna. Fru talman! Enligt Folkpartiets uppfattning borde även vi i Sverige vara mogna att redan nu skärpa lagen till förmån för äganderätten. Regeringen har visserligen aviserat att den tänker återkomma med förslag till förändring av lagen inom detta område, men vi menar att regeringen redan i år skulle kunna lämna ett förslag till lagändring så att lagen mer står i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Vi menar också att en lagändring som gör det omöjligt att sälja en obetald bil skulle vara möjlig att genomföra snarast. Det är motivet till att jag i dag stöder Rolf Åbjörnssons motion i dessa frågor. Fru talman! Jag yrkar i enlighet med Folkpartiets reservation tillsammans med kristdemokraterna och moderaterna i lagutskottet.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar lagutskottet regeringens proposition om godtrosförvärv. Regeringen föreslår att det i framtiden inte längre skall vara möjligt att köpa stöldgods i god tro. Därför kommer regeringen att inom kort tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett lagförslag med just den innebörden. Men i avvaktan på utredningsförslaget föreslås att kraven på godtrosförvärv av lösöre skärps. Vidare föreslås att den målsägande som gjort anspråk på beslagtagen egendom skall få tre veckor på sig för att säkerställa sin rätt innan beslaget hävs. Det här lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Jag konstaterar att ett enigt utskott ansluter sig till regeringens förslag. Vi delar regeringens uppfattning att det är angeläget att göra förändringar som försvårar handeln med stöldgods. Däremot är kristdemokraterna, moderaterna och Folkpartiets ledamöter i utskottet mer otåliga än vad majoriteten är. De kräver att regeringen skall återkomma till riksdagen med lagförslag senast den 1 juli nästa år. Reservanterna anser nämligen att det rent lagtekniskt inte behöver vara så komplicerat att få fram ett sådant förslag. Jag vill först erinra kammarens ledamöter om att den princip som nu råder för godtrosförvärv är mycket gammal. När vi nu står i begrepp att ändra princip krävs tid till såväl eftertanke som reflexion. Jag skall ge ett exempel på vad jag menar. Nuvarande godtrosförvärvslag ställer relativt höga krav för att någon skall anses vara i god tro. Om den ursprunglige ägaren hävdar att någon har sålt en vara utan att ha rätt till det är det alltså jag som köpare som måste redogöra för hur det gick till när jag köpte den. Dessutom måste jag göra det sannolikt att omständigheterna var sådana att jag borde ha insett att säljaren inte hade rätt att förfoga över varan. Vi har alla nyligen läst Svensk handels rapport om att det förekommer rätt omfattande stölder hos grossister och att de här varorna sedan återfinns i olika kvartersbutiker. Men om jag går in i min kvartersbutik och köper en chokladkaka utgår jag naturligtvis från att den ursprungligen inte är stulen. Jag handlar alltså i god tro. Eller så ser jag en annons i en tidning. Det är en privatperson som vill sälja en skinnsoffa på grund av en skilsmässa. Personen i fråga behöver snabbt pengar och har egentligen aldrig gillat soffan något vidare. Och så har kvittot förkommit av någon anledning. De här omständigheterna är högst trovärdiga. Jag har alltså ingen som helst anledning att betvivla att soffan inte skulle vara stulen. Jag handlar alltså i god tro. Med det förslag som nu alla partier ställer sig bakom är det i framtiden över huvud taget inte möjligt att handla i god tro när det gäller stöldgods. Jag är övertygad om att kammarens ledamöter inser att det finns svåra gränsdragningsproblem. Därför behövs en mycket noggrann analys utifrån de problem som jag nyss berört och som ju bara är några av de svåra gränsdragningsproblem som vi står inför när vi skall stifta en ny lag. Jag utgår självfallet från att regeringen inte tar längre tid på sig än nödvändigt. Men att tro att det går att fixa fram ett lagförslag till senast den 1 juli tycker jag vittnar om att reservanterna inte tar problemet på allvar. Jag är särskilt förvånad över att en så lagklok person som Rolf Åbjörnsson faktiskt tror att det är möjligt. Med detta inlägg vill jag yrka bifall till lagutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om godtrosförvärv. När någon köper en vara från någon som inte hade rätt att förfoga över den brukar man säga att köpet gjordes i god tro. Köparen insåg inte att den som sålde saknade rätten att sälja varan, att den ägdes av någon som blivit bestulen eller på annat sätt förlorat sin egendom. Den som köpte i god tro, i tron att den som sålde också hade förfoganderätt, får enligt dagens lagstiftning ett visst rättsligt skydd, en äganderätt eftersom köpet gjordes i god tro. Det kallas ett extinktivt förvärv. Skälet till att vi så länge tillämpat extinktionsprincipen i Sverige har varit att det ur konsumentsynpunkt har ansetts viktigt med ett konsumentskydd även för den som gör inköp på andrahandsmarknaden. I varje fall i den bemärkelsen att det jag äger och det jag har köpt i god tro skall jag kunna behålla. Den svenska lagstiftningen på det här området börjar bli ovanlig i ett internationellt perspektiv. I Norge och Finland är det över huvud taget inte möjligt att hävda godtrosförvärv om det visar sig att förvärvet var stöldgods. Vår syn på andrahandsmarknaden är att den i huvudsak är hederlig och i grunden har varit bra för många konsumenter. Vår nuvarande lagstiftning som bygger på ett förtroende för andrahandsmarknaden, på att den är ren och ärlig, fungerar inte längre. Det är en alltför stor del av andrahandsmarknaden som består av stöldgods och på annat sätt olovligt förvärvad egendom. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som skall undersöka möjligheten att skärpa reglerna för godtrosförvärv. Utredaren skall föreslå regler som går ut på att vindikationsprincipen skall gälla i varje fall vid stöld av lösöre och ta fasta på den ursprunglige ägarens rätt att utan lösen få tillbaka egendom som stulits från honom. Om den ursprunglige ägaren blivit av med sin egendom på annat sätt än genom brott skall utredaren undersöka om det även i fortsättningen går att tillämpa extinktionsprincipen. Utredaren skall lämna sitt förslag senast den 31 december 1999. Vi tror att den kursändring vi nu gör ligger bättre i linje med medborgarnas allmänna rättsmedvetande. Det kan verka stötande att en person som mist sin egendom genom stöld eller på annat sätt måste köpa den tillbaka om han inte kan bevisa att godtrosförvärvaren borde ha insett att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Den framtida lagen om godtrosförvärv skall visa att samhället sätter gränser, att vi inte under några omständigheter accepterar att handel med stöldgods kan bli en affärsidé på en svart marknad. Det skall inte längre vara möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods. I det betänkande som vi nu har att besluta om skärper vi gällande lag på ett par punkter i avvaktan på utredningens förslag. Vi skärper aktsamhetskravet från nuvarande lydelse "borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen" till en ny lydelse "borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen". Det är en i juridisk mening klar skärpning av aktsamhetskravet. Utskottet föreslår också en ändring som innebär att en målsägande skall underrättas om att ett beslag av egendom som han eller hon gör anspråk på kan komma att hävas. För att ge målsägaren möjlighet att säkerställa sin rätt kombineras underrättelsen med en tidsfrist på tre veckor innan beslaget får hävas. Bestämmelsen om underrättelse och tidsfrist skall omfatta alla skeden av förundersökningen och handläggningen av åtalet fram till dess att en domstol har avgjort målet genom dom. Beslaget skall bestå under tidsfristen. Enligt betänkande LU2 föreslås denna lag träda i kraft den 1 januari 1999. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Som Tanja Linderborg säger är det väl en fråga om temperament när det gäller handläggningen av detta lagstiftningsärende. Det är ju glädjande att vi politiskt sett är överens om grunden för att man nu skall gå in för den nya principen att inte acceptera att någon genom god tro kan förvärva stöldgods. Jag tror att det nu är en insikt hos de flesta att regelverket i grunden har främjat den utomordentligt omfattande häleriverksamhet som vi i dag har i Sverige. Sedan kan man ju fråga sig hur lång tid ett sådant här lagstiftningsärende skall behöva ta. Jag vill med bestämdhet hävda att det i vart fall kan gå mycket snabbare än vad man här verkar inställd på. Såvitt jag kan förstå har man en tidshorisont på flera år innan vi får en lag som har trätt i kraft. Det kan ingalunda vara på det sättet att detta är lagtekniskt så svårt att man behöver hålla på så lång tid. Utredningsmannen skall hålla på till 31 december 1999. Det vore underbart om man fick hålla på så lång tid med svåra juridiska problem. Jag tror att man i lagstiftningsarbetet håller på att komma in i en trall där man har ett tempo som inte riktigt motsvarar den utveckling som sker ute på fältet. Sedan kan det finnas enstaka skönhetsfläckar, och då kan lagstiftningen justeras. Men när vi vet att det behövs ändrade principer för att stävja den fritt florerande ekonomiska brottsligheten, då får man öka tempot. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.
Fru talman! Jag delar Rolf Åbjörnssons uppfattning, att det känns bra att det finns en politisk enighet kring att vi inte tolererar en handel med stöldgods i samhället. Jag måste ändå fråga Rolf Åbjörnsson om han verkligen tror att det är möjligt att få fram ett lagförslag så snabbt. Vi har i utskottet tagit ställning till er motion där ni kräver att lagförslaget skall träda i kraft senast den 1 juli 1999. Tror Rolf Åbjörnsson att det är möjligt, trots den höga kompetens som finns på departementet?
Fru talman! Jag medger att det kan röra sig om en eller annan dag när. Men det hela skall gå betydligt snabbare. Jag kan hålla med om att det är litet snävt, men det skall inte behöva ta så lång tid som regeringen har förutskickat.
Fru talman! En sak är vad regeringen säger, en annan sak är vad utskottet har sagt. I utskottets betänkande säger vi att vi förväntar oss att regeringen kommer tillbaka utan onödig tidsutdräkt. Det tycker jag borde vara fullt tillräckligt även för kristdemokraterna.
Fru talman! Min korta erfarenhet av riksdagsarbetet och relationerna till regeringen är att utskottets skrivning inte på något vis påverkar regeringens takt när det gäller arbete.

Fru talman! Jag blev lite förvånad när Rolf Åbjörnsson sade att detta borde kunna genomföras direkt. Det är möjligt, om det bara gällde stöldgods. Men när man nu skall utreda frågan för att ändra princip från extinktionsprincipen till vindikationsprincipen är det rimligt att utredaren också får bedöma andra typer av brott där det kan finnas en andrahandsmarknad. Det kan röra sig om tillgreppsbrott, bedrägeri, oredlighetsbrott, förskingring och trolöshetsbrott. Den typen av brott bör ju också ses över i utredningen, och enligt bedömningen klarar man inte det på den korta tid som Rolf Åbjörnsson föreslår.
Fru talman! Det ligger nog någonting i det. Men då skulle man kunna fortsätta på de partiella reformernas väg som man redan nu är inne på i och med dagens beslut. Man kunde behandla stöldgodset först och det andra senare. Jag inser att det kan handla om utomordentligt svåra avgöranden i vissa marginella frågor, men man kunde åtminstone klara ut det som ändå är ganska entydigt och klart och komma med resten senare, alltså med ett delbetänkande.
Fru talman! Det skulle alltså innebära två betänkanden, först ett som gäller stöldgods och senare ytterligare ett som gäller andra typer av brott. Det är en annan sak också som skall undersökas, och det är under vilka förutsättningar som extinktionsprincipen kan leva vidare. Det är väl ingen som i dag tvivlar på att vindikationsprincipen skall gälla i fråga om stöldgods, men det kan finnas andra typer av brott där det finns skäl att ha kvar extinktionsprincipen. Det är viktigt att man kan sammanföra alltihop i ett enda betänkande.

Herr talman! Vi skall nu behandla en proposition, som vi från moderaterna anser vara väldigt snabbt och slarvigt tillkommen. Den bygger på - säger regeringen - den alltmer ökade privatkopieringen av musik och videogram som påverkar rättighetshavarnas situation, eftersom de privat framställda exemplaren konkurrerar med det av ensamrätten täckta kommersiella mångfaldigandet. Rättighetshavarna riskerar att förlora inkomster, eftersom försäljningen av exemplar av vissa typer av verk och prestationer minskar. Syftet är därför att i viss mån kompensera rättighetshavarna för den i och för sig tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk. Ersättning skall utgå med 2 öre för varje möjlig upptagningsminut, dock, säger man, högst 6 kr för varje anordning. Vidare säger man i propositionen att endast sådana organisationer som företräder ett flertal ersättningsberättigade rättighetshavare skall kunna göra gällande rätten till ersättning. Organisationen skall självständigt bestämma hur ersättningen skall fördelas mellan de ersättningsberättigade. Rättighetshavarna, som inte företräds av organisationen, skall anses likställda med rättighetshavare som organisationen företräder. Ersättningsskyldiga näringsidkare skall anmäla sig hos en organisation och lämna redovisning till denna. Vi moderater tycker först och främst att det är oacceptabelt att införa en s.k. kassettersättning för anordningar som man inte ens i utgångsläget vet kommer att användas för kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Även om anordningarna används för att spela in sådana verk är det enligt utskottet inte rimligt att belägga dem med ytterligare avgifter, eftersom möjligheterna till kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för enskilt bruk redan har beaktats vid prissättningen av den produkt som kopieras. Den i propositionen föreslagna ersättningen innebär helt enkelt, enligt vårt sätt att se, att konsumenten får betala för samma sak två gånger, alltså utöver att såväl tomkassetter som oinspelade CD-skivor och videokassetter också är belagda med omsättningsskatt, vilken som bekant tillfaller staten. Vi menar att en kassettersättning helt enkelt inte kan betraktas som någonting annat än en extra skatt som syftar till att finansiera regeringens kulturpolitik. Vi menar att kulturpolitiken i så fall skall finansieras över statsbudgeten i vanlig ordning och helt öppet. Som framhölls i en artikel i Svenska Dagbladet på Brännpunkt häromdagen kan ett oinspelat band omöjligen innehålla någon eller några upphovsmän. En stor andel kassettband används dessutom till andra ändamål än till kopiering av musik och film. Telefonsvararen behöver kanske ett kassettband för att fungera, eller barnens sång, som det heter i artikeln, på luciamorgonen vill kanske mamma och pappa föreviga. En entreprenör vill kanske tala in idéer på sin bandspelare. Då använder han eller hon ett tomt kassettband. Logopeden kanske talar in minnesanteckningar efter ett patientbesök för att inte missa något när journalen skall fyllas i. Ja, exemplen kan mångfaldigas. Men skall alla dessa behöva betala en skatt som skall tillfalla upphovsrättshavarna om de inte skall använda det för upphovsrättsligt skyddade ändamål? kan man fråga sig. Och det frågar vi moderater oss. Den som köper, herr talman, en anordning som kan användas för kopiering av ett upphovsrättsligt skyddat verk kommer att vara tvungen att betala ersättningen även om kassetten eller dess motsvarighet kommer att användas till helt andra ändamål. Redan i och med detta är ju kassettersättningen att likna vid en skatt, då konsumenten tvingas att betala för en verksamhet som han eller hon inte utnyttjar.

Det är alltså organisationen som närmare bestämmer de principer som skall gälla för hur fördelningen skall göras. Dessa principer får giltighet även gentemot de rättighetshavare som står utanför organisationen. Just på grund av detta kan ersättningen inte sägas vara enbart en ersättning till rättighetshavare på det sätt som utskottsmajoriteten hävdar. Den rättighetshavare som står utanför organisationen får visserligen ersättning enligt samma grunder som de som organisationen företräder, men tvingas att acceptera att en del av denna ersättning går till ändamål som organisationen finner behjärtansvärda, t.ex. utbildning, stipendier eller snart sagt vilka ändamål som helst som organisationen bestämmer. Kassettersättningen utgår till utövande konstnärer, framställare av ljudupptagningar, framställare av upptagningar av rörliga bilder och fotografer. En sådan ersättningsberättigad kan för att få ut ersättningen vända sig till en sådan organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade på området och därför har rätt att kräva in ersättningen. Eftersom konsumenten är tvungen att betala ersättningen, även om kassetten utnyttjas för helt andra ändamål än kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk eller verk skyddade genom s.k. närståendes rättigheter, kan en konsument ofrivilligt komma att stödja verksamheter som han eller hon egentligen inte vill ha att göra med. Som exempel kan nämnas att den som köper en tom videokassett i syfte att t.ex. föreviga dotterns eller sonens födelsedagsfest tvingas betala en ersättning som i slutänden, åtminstone teoretiskt, kan hamna hos en producent av t.ex. pornografisk film. Exemplet förutsätter visserligen att dessa producenter vänder sig till en organisation som företräder sådana rättighetshavare, vilket måhända är osannolikt men antagligen inte alldeles omöjligt. Ett annat exempel är att en fågelskådare som spelar in olika fågelläten på ett kassettband indirekt får ersätta dem som spelar pop och rockmusik som han eller hon aldrig lyssnar till. Något långsökt kan man t.o.m. hävda att en hörselskadad som köper en inspelningsbar CD-skiva för att på den kopiera ett dataprogram, som ett företag i marknadsföringssyfte erbjuder gratis på sin hemsida på Internet, tvingas betala en ersättning för att han eller hon rent hypotetiskt i stället hade kunnat använda den till att spela in musik som han eller hon inte ens kan lyssna på. Det här tycker vi är fullständigt absurt, herr talman, och av det skälet yrkar vi bifall till vår reservation i lagutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Jag konstaterar att Henrik S Järrel noga har studerat ledarsidan i Svenska Dagbladet i dag. Den var som kopierad. Likadant var det med artikeln i går. Den var ungefär som kopierad, lagligt då förstås. Herr talman! Regeringen föreslår att det i upphovsrättslagen skall införas en bestämmelse som skall träda i kraft den 1 januari 1999 om s.k. kassettersättning. Den syftar till att i någon mån kompensera upphovsmän för privat kopiering av deras skyddade verk. Enligt förslaget skall ersättningen till rättighetshavarna utformas på civilrättslig grund utan offentligrättsliga inslag. Den ersättning som skall utbetalas till upphovsmännen är 2 öre för varje möjlig upptagningsminut och högst 6 kr per kassett eller oinspelad Undantagna från den här ersättningsrätten är olika kassettyper som används av personer som har syneller hörselskador. Ersättningen skall betalas av näringsidkare som yrkesmässigt tillverkar eller importerar kassetter. Vem har då rätt att inkassera ersättningarna och fördela dem mellan rättighetshavarna? Jo, som Henrik S Järrel sade, det har organisationer som företräder flertalet upphovsmän. Herr talman! Det är i dag fullt lagligt att kopiera t.ex. en TV-sänd långfilm för att titta på den vid senare tillfälle eller kanske för att behålla den för en längre tid eller för evigt. Likaså är det fullt lagligt att för privat bruk kopiera en musikinspelning från en skiva till en kassett eller vice versa. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att både snabbt och billigt framställa kopior av mycket hög kvalitet. Med den kommande digitala tekniken öppnas ytterligare möjligheter. Det är allmänt bekant att privatkopiering av musik och videor har ökat, och det påverkar naturligtvis rättighetshavarnas situation eftersom de riskerar att förlora inkomster när försäljningen minskar. Och handen på hjärtat, ärade ledamöter: Hur många av oss har inte någon gång i livet kopierat en skiva som vi sedan har förärat vänkretsen? Det har naturligtvis skett i all välmening och utan någon som helst tanke på att vi undandrar upphovsmännen inkomster. Samtidigt vet vi att upphovsmän är ekonomiskt svaga som grupp betraktat. I en moderatmotion som Henrik S Järrel nyss hade ett anförande kring yrkas alltså avslag på regeringens proposition. Motionärerna menar att det är principiellt felaktigt att införa kassettersättningen eftersom man inte i förväg kan veta om kassetterna kommer att användas till inspelning av upphovsrättsligt skyddade verk. Det hävdas att den tillåtna privatkopieringen redan har räknats in i det pris som vi konsumenter betalar när vi köper tomma kassetter eller tomma CD skivor. Motionärerna menar alltså att den här kassettersättningen är att betrakta som en extra skatt, precis som Henrik S Järrel sade. Låt mig först erinra om att det förslag som vi nu skall ta ställning till inte är en specifik svensk företeelse. I de flesta EU-länder, men också i Schweiz och på Island, finns redan sedan länge en lag om kassettersättning. I en del länder har ersättningen karaktären av skatt. Den svenska regeringen har i stället valt en rent upphovsrättsligt lösning, alltså civilrättslig utformning. Därför kan det enligt utskottsmajoriteten inte betraktas som en skatt. Jag kan inte undanhålla mig från att säga att om det hade varit fråga om en skatt, Henrik S Järrel, så hade vi inte behövt debattera med varandra i dag. Då hade det stått ledamöter från skatteutskottet här i talarstolen i stället. Däremot är det naturligtvis riktigt som Moderaterna påpekar i sin motion att i priset på t.ex. CD skivor har man redan kompenserat rättighetshavarna. Men utskottsmajoriteten är av den uppfattningen att det både är önskvärt och rimligt att upphovsmännen kompenseras för den konkurrens som den ökade privatkopieringen faktiskt innebär. Herr talman! Som utskottsordförande vill jag kommentera ett par motioner. Först gäller det en motion från Ewa Larsson, Miljöpartiet. Där framhålls att det föreslagna ersättningssystemet i huvudsak gynnar kommersiell musik medan utövarna av folkmusik riskerar att bli lottlösa. Därför föreslår motionären i första hand att ersättningen bör vara 3 öre per inspelningsminut för att man därigenom skall kunna skapa utrymme att använda 33 % av ersättningen till de kulturpolitiska mål som riksdagen har satt upp. Andrahandsyrkandet från Ewa Larsson är att av den ersättningsnivå som föreslås i propositionen, alltså 2 öre per inspelningsminut, skall 33 % gå till ändamål som står i överensstämmelse med de kulturpolitiska målen. Ett liknande yrkande finns i en vänsterpartimotion som innebär att en tjugondel av ersättningen bör användas till gemensamma ändamål. Tasso Stafilidis kommer senare att utveckla Vänsterpartiets ståndpunkt i det här avseendet. Motionärernas förslag innebär att ersättningsordningen skulle utformas som en offentligrättslig avgift. Det kan inte utskottet ställa sig bakom. Därav följer att man i stället får försöka att pröva sig fram avtalsvägen. Vad sedan gäller ersättningsnivån delar utskottsmajoriteten propositionens förslag. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner.
Herr talman! Tanja Linderborg konstaterade att jag citerade ur Svenska Dagbladets Brännpunktsartikel och även från ledaren i någon mån. Ja, det gjorde jag. Det är ju inte förbjudet, som också antyddes. Det som uttrycks klokt på annat håll, och som kanske inte kan uttryckas klokare härifrån, tål att citeras. Det tänker jag fortsätta med. Den här rätten att för eget bruk göra kopieringar är ju redan fastslagen. Det tycker vi inte att det finns anledning att belägga med avgifter. Man har ju rätt att för eget bruk göra en egen kopiering. Vi tycker, i synnerhet om det handlar om en tomkassett där det inte finns några inspelningar, att det är fullständigt absurt att belägga detta med en upphovsrättsligt grundad avgift. Till skillnad från när det gäller den offentligrättsliga regleringen via skatterna är det, som Tanja Linderborg säger, riktigt att om man lägger en civilrättsligt grundad upphovsrättsavgift är den så att säga undandragen offentlig rätt och därmed beskattningsrätt. Men vi tycker att det här är ett sätt att smygvägen införa en extraskatt på något som redan är belagt med en ersättningsavgift - och dessutom med en omsättningsskatt. Det räcker fuller väl. Fördela då till de konstnärer som man inte tycker får tillräckligt via den statliga budgeten och kulturpolitiken de medel som man anser att de bör få komma i åtnjutande av.
Herr talman! Jo, det är alldeles utmärkt att ta det över den statliga budgeten. Men om det skulle vara så att Moderaternas budget gick igenom så skulle det knappast bli ett öre till några rättighetshavare. Ni vill ju nämligen skära ned med över en halv miljard kronor på kulturbudgeten. Hur skall man då kunna tro att rättighetshavarna kan få några pengar därifrån? Ni var ju mot införandet av ersättning till upphovsmän vid vidareförsäljning av konst och ni är mot detta också. Jag bara konstaterar att ni för en ganska kulturfientlig politik.

Herr talman! Vi för inte en kulturfientlig politik. Vi menar att konstnärerna på rättmätiga grunder skall ha en ersättning för sin konstnärliga utövning. Och det får de genom försäljning av de verk, skivor, CD kassetter och vad det nu kan vara, som försäljs i den allmänna handeln. Där får de en upphovsrättsligt grundad ersättning. Men att tomkassetter skall innehålla en ersättning tycker vi inte är juridiskt stringent och inte logiskt. Det som är tomt och ännu inte finns kan ju inte rimligen ligga som ersättningsgrund i en sådan här ordning. Vi tycker därför att det finns alla skäl att stödja vår reservation. Vi konstaterar, herr talman, att konsekvensen kan bli att man också kommer att betala ersättning till sådana upphovsrättshavare som kanske producerar material, typ porrfilmer och liknande, som inte är särskilt önskvärt. Det kommer att kunna bli den märkliga följden om man antar regeringens förslag.
Herr talman! Jag är medveten om den risken. Däremot tror jag att det är på marginalen. Faktum är ju att minst 90 % av de här tomkassetterna som vi som privatpersoner använder oss av, använder vi oss av just för att spela in oftast upphovsrättsliga verk. Man kan kalla det här privatkopiering, och den har ökat enormt. Vi undandrar upphovsmännen inkomster. Övriga 10 % går kanske till barnens luciasång osv. Men jag är övertygad om, Henrik S Järrel, att logopeden mer än gärna finner sig i att betala ett högre pris på en tomkassett om hon vet att det går till upphovsmän eller upphovskvinnor. För en tomkassett handlar det om 1:20 kr. Det är det ungefärliga merpriset, och det tror jag nog att de flesta av oss finner oss i. Ni är faktiskt väldigt ensamma i det här ärendet, Henrik S Järrel. Utskottet är enigt, förutom moderaterna.

Herr talman! Dagens beslut om en kassettersättning är efterlängtat av konstnärsorganisationerna, som länge har drivit kravet om en ersättning för sina skyddade verk. Den teknik som finns i dag har förenklat och därmed ökat omfattningen av kopiering. Det är i dag möjligt att kopiera och ändå behålla samma höga kvalitet på ljud och bild som originalverket, och upphovsmännen går miste om de ersättningar som de rätteligen borde fått. Den nya tekniken har drivit fram de nu föreslagna lagändringarna, som är positiva för upphovsmännen och som stärker deras rätt. I propositionen föreslås, som här har sagts, en kassettersättning som ger upphovsmännen och vissa närstående rättighetshavare rätt till ersättning när deras verk sprids till allmänheten. De organisationer som företräder rättighetshavarna skall ta in och fördela ersättningen till de berörda. De organisationer som organiserar de konstnärer som är upphovsmän är KLYS, Konstnärliga och Litterära Man har i brev förklarat för utskottet att man är mycket nöjd med propositionen. Man har också ett gott samarbete och är bra förberedd på hur den framtida organisationen för kassettersättningen skall organiseras. På den punkten måste jag kommentera Henrik S Järrel, som tydligen inte har något som helst förtroende för organisationerna. Han uttrycker sig slarvigt och säger att det här kan gå till utbildning och fortbildning. Är det inte viktigt för konstnärerna om man i demokratisk ordning i organisationerna bestämmer sig för hur man skall använda ersättningarna? Jag trodde att Henrik S Järrel hade förtroende för den representativa demokratin, som organisationerna faktiskt representerar. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vi sedan följer frågan och ser hur det här fungerar. Det gör man alltid. Det tycker jag är utskottets uppgift. Till betänkandet finns en reservation från moderaterna där man yrkar avslag på propositionen i sin helhet. Moderaterna anser att den föreslagna ändringen är en skatt. Därmed bortser man helt från att upphovsmännen är nöjda med förslaget och att upphovsmännen faktiskt stöder förslaget i sin helhet. Låt oss gå tillbaka lite grann. 1993 ansåg ett enigt lagutskott i samband med ändringar som man då gjorde i upphovsrättslagen att något måste ske när det gäller frågan om avgifter på oinspelade band. Och lagutskottet räknade då med att ganska snart få ett förslag från regeringen. Det var i juni 1993. Sedan har det gått en tid, och nu har man fått ett förslag. Det är inte någon skatt, utan en avgift. Det trodde jag att moderaterna skulle gilla. Ändå säger moderaterna nej. Varför gör man det? Vad hade man egentligen väntat sig? Min fråga är: Hur skall det förslag se ut som moderaterna skulle kunna säga ja till? Ni ville ju ändå ha ett förslag, den gången från en borgerlig regering. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag konstaterar att Marianne Carlström på sluttampen tog upp att vi i och för sig sade ja till att den här saken skulle utredas närmare utan eget ställningstagande. Vi fick se vad som kom fram av utredningen, men vi motsatte oss inte att man utredde frågan. Nu när vi ser hur förslaget är utformat blir vi naturligtvis bekymrade. Man lägger en upphovsrättsavgift på något som det ännu inte finns något upphovsrättsligt skydd för eftersom det ju rör sig om tomma band och kassetter. Jodå, vi har förtroende för organisationerna, Marianne Carlström. Men enligt underhandskontakter med organisationerna är man själv förbryllad över hur man innan den 1 januari 1999, då den här lagen skall träda i kraft, praktiskt sett skall utforma ersättningsverksamheten. Det gäller frågor om vem som skall uppbära ersättning och hur det skall fördelas mellan organisationerna och framför allt mellan de olika rättighetshavarna. Med andra ord konstaterar vi att tiden från beslut till verkställighet och ikraftträdande är för kort. Det har jag förstått att även organisationerna tycker. Man famlar i blindo. Bortsett från de principiella invändningarna kommer lagen väldigt snabbt på för att också marknaden skall kunna anpassa sig till den. Än en gång: Det finns ju redan avgifter på kassetter, och moms tas ut. Använd då delar av de pengarna för att förstärka rättighetshavarnas ersättningar via statsbudgeten och kulturanslagen.
Herr talman! Faktum kvarstår: 1993 tyckte ett enigt lagutskott att man behövde ändringar i lagen. Det gällde just de oinspelade kassetterna. Frågan är vad moderaterna tycker. Tycker ni att man skall höja de andra avgifterna i stället eftersom ni inte vill ha en avgift när det gäller oinspelade kassetter? Jag förstår inte riktigt, men Henrik S Järrel kanske kan förklara. I den skrivelse som vi har fått av organisationerna står i alla fall ingenting av det som Henrik S Järrel här säger. Man verkar vara väldigt väl förberedd. Man har förberett frågan eftersom man visste att beslut skulle fattas. Det kom ju inte som en överraskning. Det är ett tag sedan propositionen lades fram. Sedan finns det också andra liknande förslag där man kan följa fördelningen. Det tror jag säkert att man kan klara upp. Det är lite märkligt att man inte nämner några problem när man uppvaktar utskottet i ett brev, utan att man bara har talat om vilka problem man har för
Herr talman! Jag har inte personligen talat med organisationerna, utan jag har blivit uppringd av andra personer som har haft kontakt med dem och som har antytt att man är bekymrad över hur man skall hantera det här praktiskt sett när ikraftträdandet nu ligger så nära i tiden. Det är en dryg månad till dess. Jag vill bara säga än en gång att vi inte vill ha avgifter som är upphovsrättsligt grundade på saker som det ännu inte finns någon upphovsrätt knuten till. Man vet nämligen ännu inte vad som kommer att spelas in på kassetterna. Även om merparten av dem går till inspelning av TV-program som sänds så är ju den den rätten för den enskilde fastställd i lag att för egen del få använda sig av en sådan inspelning utan att det därutöver skall behöva beläggas med ytterligare avgifter. Använd kulturpolitiken om ni anser att rättighetshavarna inte har tillräckligt. De får i så fall förhandla i vanlig ordning som alla andra gör för att få en bättre ersättning för sina verk. Men det skall vara verk som är upphovsrättsligt skyddade, och det vet vi inte om det blir på tomkassetter och oinspelade band.
Herr talman! Vi i majoriteten vet vad vi vill. Men det hade ju varit trevligt att veta vad moderaterna egentligen vill och inte bara få ett nej. Läs skrivelsen från organisationerna en gång till! Där finns en handlingsplan. Man verkar väl förberedd och man beskriver precis hur man skall informera. Jag tror att det här fungerar, men vi får följa frågan. Jag ser fram emot att det här blir väldigt bra.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i De upphovsrättsliga frågorna är viktiga, ja oerhört viktiga för kulturarbetarna. Till skillnad från Moderaterna anser inte Vänsterpartiet att upphovsmännen kommer att ersättas utöver vad som befunnits marknadsmässigt rimligt. Jag vill trots allt instämma i inledningen till den moderata motionens slutknorr, där det heter att regeringens kulturpolitik naturligtvis bör finansieras över statsbudgeten. Det är oerhört viktigt med en tydlig kulturpolitik som värnar upphovsmännen och yttrandefriheten. Jag vill dock poängtera vad Tanja Linderborg tidigare upplyste oss om, nämligen att moderaternas förslag i kulturpolitiken innebär att man vill skära i medlen till kulturen med över 600 miljoner kronor. Det tål att betänka. Herr talman! Även dessa upphovsmän - eller tydligare uttryckt: dessa konstnärer - måste äta. Det går inte att som moderaterna enbart se till de kommersiella intressena och kalla kassettersättningen ännu en skatt som vältras över på köparna. Det är väl vid det här laget välkänt att konstnärernas situation inte är den bästa - eller ännu tydligare uttryckt: att konstnärerna i dag tvingas leva under ovärdiga förhållanden. Är det då rimligt att hindra dem från att få en ersättning för den konst som de faktiskt har skapat? Om vi skulle följa moderaternas linje, skulle svaret bli ja. Herr talman! Jag säger nej. Denna konst är oumbärlig för civilisationen, och vi människor skulle inte kunna klara oss utan den. Denna konst är i allra högsta grad en symbol för yttrandefriheten och ytterst en garant för demokratin. Att vara konstnär är ett arbete, och ett arbete skall avlönas. Moderaterna förefaller tycka att konst enbart är konstig. Herr talman! Det är ingen hemlighet att vi i Vänsterpartiet tidigare uttryckt oro för att utformningen av kassettersättningen skulle möta samma problematik och ovälkomna tillämpningsproblem som de som Bildkonstnärernas upphovsrättsorganisation utsatts för. Hela det ärende som gäller Bildkonstnärernas upphovsrättsorganisation ligger för avgörande i domstol. Rättens tolkning ser ut att bli i enlighet med lagens mening, innebärande att man ställer sig på konstnärernas, alltså upphovsrättsinnehavarnas sida. Vi såg helt klart en risk för att ett flertal olika organisationer skulle uppträda och konkurrera på detta område mer eller mindre seriöst, på rättsinnehavarnas bekostnad. I fallet med kassettersättningen har vi funnit förutsättningarna vara helt annorlunda. Det finns ett väl etablerat samarbete och utvecklade avtal mellan parterna som i första hand säkerställer upphovsrättshavarnas intressen. I det här ärendet har vi försökt belysa den problematik som beror på att det i dag inte finns någon automatik som garanterar att en del av ersättningen används till gemensamma långsiktiga mål. Vi ser det som ytterst viktigt att man i Sverige beslutar om att avsätta medel till gemensamma av riksdagen uppsatta kulturella mål. Det handlar bl.a. om den traditionella svenska folkkulturen och om invandrares och minoriteters musiktradition. Det handlar t.ex. om folkmusiken. Här ser vi en öppning från parternas sida i frågan om kassettersättningen. Man ser ut att ta ansvar för denna fråga genom förhandlingar och initiativ från organisationernas egen sida. Herr talman! Upphovsrätten är av stor betydelse för vårt samhälle. Den är en grund för det litterära och konstnärliga skapandet i landet. Upphovsmännen och andra verksamma på området måste ha goda förutsättningar för en tillräcklig inkomst, som kan göra det möjligt för dem att fortsätta med sitt skapande. Att lagen ger författare, kompositörer, konstnärer och andra ett fullgott skydd är till nytta för hela samhället. Regeringens förslag att införa bestämmelser om kassettersättning i upphovsrättslagen är bra, och bra förslag skall genomföras. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag konstaterar att om det nu är så att konstnärerna har det särskilt svårt och utsatt i vårt samhälle, finns det olika skyddsmekanismer som samhället har iklätt sig för att hjälpa människor som sitter i ekonomiskt trångmål - socialbidrag och liknande. Det kan ju inte automatiskt vara så att man bara därför att man kallar sig konstnär skall för evigt vara försörjd av samhället, utan den grundläggande uppgiften att försöka skapa sin egen försörjning måste vara en mänsklig skyldighet för alla och envar. Om man periodvis inte lyckas med det, har man chansen att få en utdrygning av sina inkomster via andra kanaler i samhället. Om då, än en gång, konstnärernas organisationer är missnöjda med den kassettersättning som redan i dag utgår, varför kan de inte förhandla om en höjning av ersättningen? Men då talar vi än en gång, herr talman, om band och kassetter som innehåller ett konstnärligt upphovsrättsligt skyddat verk att begära ersättning för. Vi talar inte om sådant som är oinspelat och tomt. Vi vänder oss mot principen om uttagande av en upphovsrättsligt grundad ersättning för något utan att man vet om det kommer att innehålla något som är upphovsrättsligt skyddat och grundat.
Herr talman! Jag tycker att det är befängt och samtidigt oansvarigt av Henrik S Järrel att hänvisa konstnärerna till socialbidrag när de faktiskt har uträttat ett arbete. Det handlar inte om att konstnärerna skall ersättas för någonting som de inte har utfört. Det handlar faktiskt om att konstnärerna har utfört ett arbete som både Henrik S Järrel och jag kan njuta av i vardagen och på vår fritid, någonting som gör att vår vardag faktiskt blir litet roligare och som ger oss större anledning att vilja finnas på denna jord.
Herr talman! Konst, kultur och litteratur är något mycket viktigt för oss människor. Jag är den förste att instämma i att det är på det sättet, och detta skall vi slå vakt om i vårt samhälle. Men om det nu är arbetet som man anser illa lönat genom den ersättning som i dag betalas ut, skall man förhandla om en bättre ersättningsgrund, som ger en högre ersättning än den som i dag tas ut. Jag tycker att det vore skäligt. Men på en tomkassett, på ett tomt band e.d. är ännu inte något arbete nedlagt, och man kan inte begära ersättning förrän detta är utfört.

Herr talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom regeringens proposition. I dagens nummer av Svenska Dagbladet ställs frågan hur vi kristdemokrater kan ställa oss bakom ett så stolligt lagförslag. Marianne Carlström har tidigare åberopat ärendets handläggning i kammaren 1992/93. Jag tycker att den f.d. justitieministern Gun Hellsvik på ett bra sätt har uttryckt samma uppfattning som jag har i den här frågan. Hon skriver i propositionen: "Beträffande avgifter på oinspelade band och liknande ljud och bildbärare vill jag tillägga följande. Det är oomtvistligt att rättighetshavarna på det upphovsrättsliga området förlorar inkomster på grund av den privatkopiering som är tillåten enligt 11 § upphovsrättslagen. Modern teknik har medfört att kopieringen kan ske snabbt och enkelt samt ge kopior av mycket god kvalitet. Den digitala teknikens genombrott förbättrar förutsättningarna för privatkopieringen ytterligare. Den utrustning som är nödvändig för privatkopiering finns numera till hands för många. Mot bakgrund härav, och eftersom rättighetshavarna svårligen kan få skälig kompensation för privatkopieringen på annat sätt, ställer jag mig principiellt positiv till införandet av upphovsrättsliga avgifter på oinspelade band och liknande ljud och bildbärare."

Herr talman! Jag tackar för att Rolf Åbjörnsson tog fram ett citat av dåvarande justitieministern. Saker och ting kan ändras. Vi moderater har dock i lagutskottet intagit den här hållningen. "Svårligen kan få skälig kompensation" vill jag minnas att det stod i citatet. Vad "svårligen" innebär är en relativ fråga. Här är det väl fråga om en förhandling mellan upphovsrättsorganisationerna och marknaden i så fall och om man kan få till stånd en bättre förhandling. Några sådana försök har vad jag vet inte gjorts och kanske då ännu inte krönts med framgång. Men vi menar att det är den vägen det hela får gå i så fall, snarare än att man skall införa upphovsrättsavgifter på något som ännu inte är inspelat. Man kan ju då inte veta om det äger upphovsrättsligt skydd.
Herr talman! Jag tror att det är ett tekniskt problem i det här sammanhanget att ju mer upphovsrättshavarna får upp sina ersättningar, desto mer ökar privatkopieringen. Man kommer alltså in i en omöjlig situation. Vi har en teknik och ett samhälle som inte fångar upp den här möjligheten till illegalt utnyttjande av annans verk. Eftersom det är så svårt att hitta en lösning får man försöka hitta någon form att hantera detta på. Det är i och för sig riktigt som Henrik S Järrel säger: Varför skall man betala en avgift på tomma band? Men vi vet ju att typiskt sett kommer dessa band att användas för icke tillåten kopiering. Man får inte låta det bästa bli det godas fiende, utan man får laga efter läglighet, och det här är en ganska bra väg att ändå försöka lösa ett knepigt samhällsproblem.
Herr talman! Jag kan inte förstå varför man inte då skulle kunna begära ökad upphovsrättslig ersättning från de organisationer vars rättighetshavare tycker att de är förfördelade. Man får gå den reguljära vägen. Sedan måste jag säga att det är lite lustigt på sitt sätt att höra en representant för Kristdemokraterna försvara en tomkassettavgift som i viss mån skulle kunna gå till framställande av t.ex. porrfilm. Jag vet inte om Rolf Åbjörnsson tycker att det är en bra följdutveckling. Det är ju fullt troligt att man t.ex. när nattens sena timme slår och porrfilmerna går upp på olika kanaler använder tomkassetter för att banda sådana. Det är väl inte riktigt i linje med kd:s officiella politik i alla fall även om Rolf Åbjörnsson biträder den.
Herr talman! Det är väl inte märkvärdigare än att tänka sig att en moderat står i kammaren och pläderar för att vi skall ha högre skatter och via budgeten subventionera de kulturellt arbetande personerna ute i landet. Vad gäller porrfilm är inte det någonting som vi är direkt roade av, utan jag tror att vi får lösa det problemet på andra vägar.

Herr talman! Någon har sagt här att det beslut som vi kommer att fatta alldeles snart kom snabbt. Jag vill påminna om att det här är en fråga som har drivits i Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Från Miljöpartiets sida har vi under den förra mandatperioden tyckt att det har varit ärligare att driva frågan som en skattefråga, och det har vi i kulturutskottet gjort gemensamt med skatteutskottet. Nu sitter vi här. Det är lagutskottet som tar frågan, och vi har också hört inlägg vari man tyckte att arbetsmarknadsutskottet borde vara med därför att konstnärernas ekonomiska situation är svår. Från Miljöpartiets sida ser vi gärna att man fördelar om medel från arbetsmarknadsutskottet till kulturutskottet. Moderaterna har hävdat att momsen, som redan finns, skall användas. Då ser vi fram emot en sådan motion från moderaternas sida. Men från Miljöpartiets sida vill jag fokusera lite grann på folkmusiken och försöka dra någon skillnad mellan det som är tydligt upphovsrättsskyddat och det som befinner sig i en gråzon. Upphovsrätten är grundad på synen att det är en konstnär som skapar ett verk, och det stämmer ju inom de flesta områden. Men inom musiken - musiken som vi alla inte bara behöver ha utan som vi också utvecklas av när vi lyssnar på och som vi lever längre när vi lyssnar på - pågår ju en skapandeprocess. En konstnär bygger där vidare på en tradition och plockar en byggsten från ett tidigare verk och bygger på. Kompositören återspeglar inte bara historien. Det ljudande resultatet av verket är också beroende av de musiker som framför stycket. De är alltså medskapande i processen, och då blir inte upphovsrätten så tydlig, utan vi är i den här gråzonen. Inom olika genrer är detta olika tydligt. Inom den europeiska konstmusiken finns en tradition att musikern förväntas följa kompositörens intentioner så gott han eller hon kan. Men inom jazzmusiken är det snarast tvärtom. Där förväntas musikerna lägga sin personliga prägel på musiken. Då är det inte alltid så lätt att finna någon upphovsperson över huvud taget. Detta är särskilt tydligt i olika former av en muntlig tradition, t.ex. den svenska folkmusiken. Det har funnits en oro ända sedan 1800-talet att den svenska folkmusiken skulle dö ut. Därför började man transkribera musikstyckena. Men att konservera en levande tradition går naturligtvis inte, och att nedteckna ett framförande innebär inte att man så att säga räddar verket. Sedan kom fonogramindustrin och den förde med sig en helt annan marknad. Och folkmusiken förlorade till en viss del sin egenskap att vara en gemensam kulturskatt i och med att olika förlag tillskansade sig rättigheterna till olika låtar. Att äga upphovsrätten till populära musikstycken är väldigt vinstgivande. Av skivbolagens inkomster härstammar endast 30 % från själva skivförsäljningen. 70 % kommer från de avgifter som radio, TV, restauranger m.fl. måste betala varje gång de använder musiken. Därför hade vi från Miljöpartiets sida hellre sett att detta förslag hade utformats som en skatt och att vi hade gjort som i Norge och Danmark och avsatt en viss procent av skatten till kulturpolitiska mål där folkmusiken skulle ha kunnat få en del. Men nu är inte förslaget utformat på det sättet, utan man hänvisar i betänkandet till att man nu får sluta avtal för att ge stöd till dem som inte kommer att åtnjuta pengar i och med det här förslaget. Vi får väl se fram emot att sådana avtal sluts.
Herr talman! Ewa Larsson efterlyste en motion från Moderaterna om att vi skulle använda momsmedlen för att förbättra upphovsrättsinnehavarnas villkor. Jag kan inte i dagsläget utlova att det blir någon sådan. Däremot kan jag säga till Ewa Larsson att momsen går till statskassan, och av statskassans medel används en del till kulturpolitiska insatser och åtgärder. Det kontot skulle man mycket väl kunna ta ytterligare pengar från om man anser att konstnärliga upphovsrättsinnehavare i dag är missgynnade och förstärka deras medel och möjligheter. Jag konstaterar sedan, Ewa Larsson, att det redan i dag finns en upphovsrättsligt grundad avgift på sådana saker som redan är inspelade och klara. Där har vi ingenting att invända. Det är skäligt och rimligt. Den avgiften kan blir bättre. Då får organisationerna förhandla sig fram till bättre villkor den vanliga och reguljära vägen. Vi vägrar principiellt att finna oss i det faktum att tomma kassetter som ännu inte har något upphovsrättsligt skyddat verk eller något nedlagt arbete bakom sig skall grunda ersättning.
Herr talman! Jag vill ändå här i kammaren markera att det är ett fall framåt för den moderata politiken. Här konstateras att pengarna går in i statskassan, precis som koncessionsavgiften för TV4, bokmomsen och andra avgifter som vi får in genom konstnärligt och kulturellt arbete. Här borde det finnas goda förutsättningar framöver för breda lösningar tvärs över de olika utskotten för att få in en förstärkning i den totala ekonomiska ramen för kulturutskottets budget. Tack för det!

Herr talman! Det är en glädjens dag nu när vi faktiskt har kommit så långt att vi har fått ett fördrag som Sverige skall ansluta sig till som gäller ett stopp mot kärnvapensprängningar och ett fördrag om förbud mot personminor. De här två fördragen är resultaten av ett långt politiskt arbete från politiska krafter, fredsrörelse och andra över hela världen. Jag är glad att kunna säga att Sverige har spelat en mycket positiv roll. Trots det så finns det några randanmärkningar till båda de här förslagen. Det första gäller Sveriges anslutning till kärnvapenkonventionen. Vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att det är lite missvisande att tala om ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Det är nämligen så att subkritiska experiment inte omfattas av förbudet. Dessa experiment är förkastliga dels därför att de förutsätter användning av plutonium, dels därför att de går ut på just att utröna förstörelsekraften av vissa kärnsprängningar. Vi menar att ett sådant förbud skulle införas. När det gäller kärnvapensprängningar som görs av t.ex. Indien och Pakistan har Sverige på ett förtjänstfullt sätt argumenterat och protesterat mot detta och även vidtagit åtgärder mot de stater som inte har skrivit på fördraget och som fortsätter att utveckla kärnvapen. Här finns dock en absurditet i våra reaktioner. De har t.ex. lett till att biståndet till vissa organisationer och vissa projekt i Indien stoppats, medan följdleveranser av vapen till Pakistan har fortsatt. Det är en mycket märklig reaktion när det handlar om två stater som faktiskt riskerar världsfreden genom att utveckla kärnvapen och genomföra kärnvapenprov. Det är fullt rimligt att följdleveranser av vapen till dessa länder inte medges, och det är också innebörden i vårt yrkande 2. När det gäller minkonventionen, dvs. Ottawakonventionen, står det redan i konventionens artikel 13 att den stat som har godtagit och anslutit sig till konventionen när som helst har rätt att föreslå förändringar. Och det är ju så: När man har gått in i ett arbete för att få igenom olika internationella konventioner är det arbetet aldrig avslutat, inte ens när konventionen finns. Det är alltid fråga om en levande materia som måste förändras - dels på grund av politiska styrkeförhållanden och förändringar i verkligheten, dels på grund av att man aldrig kommer att kunna uppnå ett mål som gäller för alltid. Just när det gäller Ottawakonventionen finns det ett par brister. T.ex. klassas inte fordonsminor som antipersonella och är därför inte förbjudna i konventionens mening. Det misstaget bör vi rätta till genom att se till att Sverige arbetar för en förändring av konventionen, och vi bör ta upp detta så snart som möjligt. Slutligen handlar det om de föreslagna ändringarna i brottsbalken. Befattning med minor skall nu försvåras eller i bästa fall förbjudas och kriminaliseras genom de ändringar som föreslås. Samtidigt är det svårt att se att dessa förändringar omöjliggör att man förbereder användande av minor, handlar med minor eller befattar sig med minor på annat sätt. Detta har två skäl. För det första finns det ett rekvisit som heter "väsentligt" i fråga om hur man hanterar minor. Det rekvisitet gör att det finns möjlighet att även fortsättningsvis hantera minor utan att det strider mot konventionen. För det andra borde lagrummet ges en lydelse som inkluderar försök m.m. till olovlig befattning med minor. En sådan kriminalisering skulle väsentligt försvåra och kanske t.o.m. omöjliggöra ett kringgående av de bestämmelser som vi alla är överens om. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 till utrikesutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Jag kan instämma i vad föregående talare sade angående det positiva i att dessa beslut nu skall fattas av riksdagen. Det är två mycket angelägna ärenden vi nu har att besluta om, som är sammanförda i ett betänkande. Först gäller det minor, en fråga som har varit uppe internationellt under många år. Många freds-, miljöoch människorättsorganisationer har kämpat för att få till ett förbud. Vi vet alla hur gräsligt det ser ut där minorna ligger och där man försöker leva och bo i deras omgivningar. Det är förstås oerhört angeläget att man nu får till ett beslut som också blir internationellt och som skall gälla. Vad vi gärna skulle ha haft med, och önskar att Sverige skulle ha drivit, är förslaget om fordonsminor, som inte omfattas av denna konvention. Det är egentligen ganska bedrövligt att Sverige inte ser till att också dessa kan komma med. Det skulle vara intressant att få reda på om det finns svenska intressen av att de inte skall komma med, t.ex. i det svenska försvaret, eftersom man från svensk sida inte har drivit på i den här frågan. Det är ju inte bättre att bli sprängd av minor när man sitter i ett fordon än när man trampar omkring i terrängen. Det är naturligtvis ett lika hemskt vapen oavsett om hela bilen flyger i luften eller om man bara flyger i luften av att man rör sig i området. Därför bör naturligtvis även de här minorna väck. Som det nu ser ut finns det en risk att man i stället för att använda personminor använder de s.k. fordonsminorna. Då kommer det på sikt att bli ett oerhört svårt arbete att t.ex. röja i områden där de har använts. Därför är det naturligtvis oerhört angeläget att de kommer med, att Sverige driver på och att de kommer upp som ett komplement i den här konventionen på sikt. Det andra som detta betänkande tar upp är kärnsprängningar. Vi har i vår reservation påpekat vikten av att man i det här sammanhanget också driver att få bort de subkritiska experimenten, dvs. datorexperimenten. När Frankrike gjorde sina provsprängningar nere i Mururoa och omvärlden med rätta kritiserade detta svarade man att man på sikt lika gärna kunde fortsätta att göra proven i dator eller på annat sätt. Då får man ju inte bort riskerna. Det innebär att man slipper provriskerna, men risken med att kärnvapnet finns kvar finns onekligen där ändå. Därför borde också det här tas med. En annan mer svensk angelägenhet är det som vi har tagit upp i reservation 2. Vi tycker att det borde vara en rimlig åtgärd från svenskt håll, med anledning av den protest som har gjorts mot provsprängningarna i Indien och Pakistan, att också stoppa alla följdleveranser till dessa båda länder. Man gick ju ganska snabbt ut och sade att biståndet skulle avbrytas, samtidigt som man inte sade sig vilja bryta några avtal när det gällde följdleveranserna. Vi från Miljöpartiet tycker att det är minst lika angeläget att markera med att inte låta några följdleveranser ske till dessa båda länder, som så totalt struntar i de internationella konventionerna. Det är naturligtvis också viktigt att man jobbar vidare med internationella konventioner. Jag tycker att det är glädjande att man har kommit så här långt och att FN har visat sig ha handlingskraft nog att klara av att ta konventioner som omfattar så här många länder. Nu måste man också se till att detta följs upp och att länderna ratificerar det här. Vi måste få uppföljning och verkställighet av de här förbuden så att vi aldrig mer skall behöva se ytterligare kärnvapenprov eller utläggningar av minor i världen. Detta är ett stort hot mot människor, och därför måste det vara angeläget att få bort det. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande samt om deras förstöring ligger nu på kammarens bänkar för avgörande. Betänkandet är mycket välkomnat av oss alla. Frågorna är kända för utskottets ledamöter, som också varit pådrivande. Vi minns inte minst utskottets initiativ på minområdet. Det finns mycket få reservationer, men jag vill ändå inleda med att yrka bifall till utskottets majoritets ställningstagande och i övrigt avslag samt ge en bakgrundsinformation. Utskottet har vid sin beredning berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av ärendena som också faller inom detta utskotts område. Det är värt att understryka att justitieutskottet väl har betonat och benat ut de juridiska förhållanden som har sin bäring på utskottets arbete. Det som i begynnelsen var tänkt som två betänkanden har utskottet sett som en fördel att behandla i ett enda sammanhang. Likaså har det begrepp som det har funnits särskiljande tolkning av, dvs. rekvisitet, väsentligen kunnat definieras på ett tillfredsställande sätt i betänkandet. När det gäller minorna, herr talman, tycker jag att man gång på gång lägger märke till hur viktigt det är att arbeta med den frågan. När katastrofen drabbade Latinamerika kom det inte enbart till skador på grund av ovädret. Minfrågan dök också upp på ett mycket ovälkommet sätt. De kvarlämnade minorna efter krigen i Sydamerika dyker nu upp igen i gyttjan, och landminor spolas fram genom vattenmassorna. Ett landmineoffer och hela befolkningen känner av det. Vi har sett att barn nu hittar minor i Latinamerika och tar hem dem i tron att det är leksaker eller att det kan vara något värdefullt. Katastrofen med minorna har bidragit ytterligare till det som har hänt i Latinamerika. Herr talman! Fördraget om kärnsprängningar antogs den 10 september 1996 av FN:s generalförsamling. När det öppnades för undertecknande i New Sverige fördraget samma dag. Jag hade förmånen att kunna närvara när dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén undertecknade dokumentet. Alla vi som kämpat mot kärnvapen kunde känna hur världen den dagen tog ett litet, men ändå ett steg framåt mot en kärnvapenfri värld. Hittills har 151 stater undertecknat fördraget, men det krävs fler för att det skall ratificeras. I andra avseenden vet vi att frågan om kärnvapen har tagit flera kliv bakåt, inte minst när Indien genomförde sina provsprängningar, med Pakistan tätt i hälarna. I den frågan hade utskottets ledamöter möjlighet att deklarera sitt avståndstagande strax före sommaren. I en skakande artikel i DN tidigare i år med titeln Bomben och jag framhåller den indiska författarinnan Arundhati Roy att det är lättare att göra en bomb än att utbilda 400 miljoner människor. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Jag har tidigare sagt från den här talarstolen att kärnvapenprovet var det enda vallöfte som den nya hindunationalistiska regeringen hade praktisk möjlighet att genomföra. Lars Ohly och Marianne Samuelsson har tagit upp några punkter som har bäring på det betänkande vi nu har framför oss. Men de kanske har än mer bärighet på ett kommande betänkande som handlar om biståndet. De delar som handlar om biståndet får vi tillfälle att debattera senare. Vi hade också möjlighet att i utskottet så sent som i tisdags få en del frågor utredda muntligt för oss. Den kraftfulla reaktion som fanns på Indiens och Pakistans kärnsprängningar har gjort tydliga avtryck i vårt utrikespolitiska agerande; i säkerhetsrådet genom initiativet till ordförandeuttalande och resolutionen Sverige har också verkat för bindande vapenembargo inom EU. Utrikesutskottet förutsätter att regeringen i konsekvens med sitt agerande inom EU bedömer eventuella följdleveranser utifrån den senaste tidens händelser i Indien och Pakistan. Men vi nämner inte bara Indien och Pakistan i betänkandet. Israel har kommit i skymundan i den allmänna debatten, men inte i vårt betänkande. Jag vill citera ur Anita Goldmans bok Snäckans sång. Det är en bok om kvinnor och krig. Goldman skriver i boken om hur hon sitter i ett skyddsrum i Eilat under Kuwaitkriget tillsammans med sina små barn, klädd i skyddskläder, och hur hon oroas: "Och skulle inte Landets ledare svara med - att kanske skicka i väg den stora bomben som ingen erkände att Landet hade, men som alla visste låg där vackert och väntade i Dimona, i ökenstaden inte så långt från Eilat. Inte alls så långt faktiskt, ja, kanske var Landets elitpiloter i detta ögonblick på väg mot Bagdad och snart skulle det smälla där och frågan skulle vara vad man dör eller får cancer av först, gasattacken i landet eller atomvapenmolnet över Bagdad som vid fel vindriktning snart skulle kunna vara över oss här. Och vem hade lust att ens möta dagen efter även om man själv inte blivit -." Sedan rinner hennes ord ut i fasa. Min slutsats av Goldmans rädsla, som hon beskriver den gången i skyddsrummet, är att den bomb som sägs vara till skydd för israelerna, på samma sätt som många andra ledare hävdar att bomben är ett skydd för deras folk, är ett än större hot. I dag vet vi mer om hur nära det hotande fingret var avtryckningsknappen i Kuwaitkrisen. Under det gångna veckoslutet pågick en konferens i Rosenbad. Utveckling av kärnvapen, fredsrörelsens nya utmaning var titeln som Sveriges fredsråd var huvudinbjudare till. Det var en internationell konferens. Det som var oroande var att medelåldern var så hög. Men det som gav hopp var ändå alla de enskilda människorna och organisationernas glöd och engagemang. Vi politiker behöver verkligen känna de mångas stöd i ryggen när vi driver de här frågorna, som det tar så lång tid att komma i mål med. Med 110 miljoner dödade har 1900-talet varit det mest krigiska århundradet i människans historia. Sedan andra världskriget har världen upplevt 160 krig av olika storlekar. I första världskriget - kriget, som min farmor sade - var 15 av 100 dödade civila. I andra världskriget - det som benämns kriget av min far - steg siffran för civila dödsoffer till 65 av 100. I de senaste årens krig - Jugoslavien, som är kriget i Europa för min generation - är 90 av 100 döda civila. Dessa blodiga krig kallar man lågintensiva. Om kärnvapen tas i bruk blir naturligtvis siffran för civila dödsoffer än större, 100 %. Det blir totalt. Det vill inte jag skall bli kriget för min dotters generation. Herr talman! Det gläder mig att här finns en klar förankring för majoritetens kritiska uppfattning. Här lämpar det sig att glida över till de subkritiska test som några talare tog upp före mig. Det är en fråga som jag tog upp för första gången här i kammaren för ett par år sedan. Då hade USA tillkännagett att man avsåg att genomföra en serie tester. Den första genomfördes den 2 juli 1997. De subkritiska testen strider inte mot fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Experimenten skall inte leda till någon nukleär kedjereaktion och utvecklar inte kärnenergi. Men ett av syftena med testen är att se hur plutonium beter sig vid plötslig tryckbehandling. Frankrike säger sig vilja satsa 20 miljarder på simulerade provsprängningar. Jag hoppas att jag har fått felaktiga uppgifter. Om jag inte har fått det hoppas jag att Frankrikes regering snart ändrar sig vad gäller de här planerna. Även om de subkritiska testerna inte bryter mot fördraget finns det all anledning för utskottet att uttrycka sig kritiskt, som vi har gjort. De undergräver det internationella samfundets ansträngningar att få till stånd en kärnvapenfri värld. Nog så allvarligt och nog så upprörande. Jag vill gärna peka på dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Walléns initiativ tillsammans med sina kolleger från Brasilien, Egypten, Irland, Mexiko, Nya Zeeland, Slovenien och Sydafrika i somras. Kanske man kan nämna Sydafrika två gånger med tanke på att vi i dag har besök i riksdagen av deras vicepresident Thabo Mbeki. I det uttalandet uppmanade man kärnvapenstaterna samt Indien, Pakistan och Israel att ta sitt ansvar på nedrustningsområdet samt att ansluta sig till NPT och CTBT.

Herr talman! Carina Hägg sade att delar av våra reservationer skulle höra hemma på området bistånd. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Det finns naturligtvis en koppling mellan vår syn på biståndet till Indien och Pakistan och vår syn på följdleveranser av vapen. Men det som finns i vår reservation och det som vi yrkar på är att sådana följdleveranser av vapen skall upphöra. Det finns inget betänkande som tar upp frågan om biståndet och som kommer att behandlas senare i kammaren. Därför är det viktigt att riksdagen nu markerar uppfattningen att sådana följdleveranser inte skall ske till länder som har genomfört kärnvapenprov. Den andra kommentaren gäller de så kritiserade proven. Jag är glad över att vi även där är överens i vår kritiska hållning till proven. Men det är också viktigt att säga att den kritiken innebär att vi underkänner den skrivning i propositionen som påstår att detta fördrag innebär ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov. Så är inte fallet. Vår uppfattning är att vi skall gå vidare med att arbeta för att även så kritiserade prov kommer att omfattas av fördraget.
Herr talman! Jag menade att biståndet kommer att tas upp i ett senare betänkande som just skall handla om bistånd. Då får vi möjlighet att debattera frågan i kammaren - och då lite mer grundligt. Lars Ohly tog upp frågan om krigsmaterielexport. Där har majoritetens inställning tydligt klargjorts. Av betänkandet framgår att det från regeringens sida har klargjorts att någon ny export av krigsmateriel till Indien och Pakistan inte kommer att ske. Det är ett tydligt ställningstagande. Lars Ohly berör de så kritiserade testerna, och jag tycker att vi har varit tydliga i vad vi tycker. De kanske inte omfattas av föreliggande konventionstext, men det betyder inte att vi inte aktivt kommer att belysa frågan tidigare. Jag vill understryka det engagemang som finns hos utskottets majoritet genom att än en gång påpeka att jag var den förste som på allvar tog upp frågan i kammaren och med regeringen och sade att detta inte är acceptabelt. Detta undergräver förtroendet för det övriga arbetet.
Herr talman! Det vore en praktfull skandal om Sverige skulle säga något annat än att ingen ny export av krigsmateriel skall förekomma till två länder som äventyrar freden och säkerheten i världen genom kärnvapenprov. Vi kritiserar att följdleveranser sker under motivering att det är viktigt att Sverige visar att vi är en avtalsslutande part som man kan lita på. Vi skall inte vara att lita på för dem som så riskerar regioners och hela världens säkerhet genom att genomföra sådana kärnvapenprov. Därför bör följdleveranser också omfattas av det totala stopp med vapenexport som vi menar skulle ha varit följden av en rimlig reaktion. Resultatet i dag blir att en del s.k. följdleveranser av bistånd faktiskt stoppas på grund av Sveriges åtgärder. Därmed uppkommer den absurda situationen att de fattigaste människorna får betala för att Sverige reagerar mot Indiens och Pakistans kärnvapenprov, medan följdleveranser till redan levererade vapen fortsätter. Det är inte rimligt.
Herr talman! Det är viktigt att vi i kammaren respekterar de lagar som vi själva är med om att stifta, även om vi kanske inte alltid har röstat för dem. Det är viktigt att vi respekterar att vi är en lagstiftande församling. I fråga om följdleveranserna har utskottet inhämtat att man som vanligt kommer att pröva frågorna från fall till fall. Övriga ställningstaganden finns med i den bedömningen. Jag kan inte se frågan på samma sätt som Lars Ohly.
Herr talman! Jag tänkte ta upp frågan om vapenexporten till Indien och Pakistan. Jag blev lite förundrad när Carina Hägg sade att vi skall återkomma till frågan i samband med biståndet. Okej, vi kommer säkert att återkomma till frågan om bistånd till Indien och Pakistan, men vapenexporten har väl ändå inte blivit inkluderad i biståndet. Men jag tycker mig se att regeringen i allt större utsträckning blandar ihop försäljning av vapen och bistånd. Än så länge hoppas jag att riksdagsbesluten är skilda åt. Kopplingen till hur man reagerar på när länder bryter mot avtal om stopp av kärnvapensprängningar men fortsätter med följdleveranser av vapen har relevans. Det är förvånande. Regeringen har inte agerat kraftfullt mot följdleveranserna. Det måste vara nödvändigt om man menar någonting med den internationella solidariteten. Jag hade en fråga som Carina Hägg inte svarade på. Den gällde den kritik som Sverige fick inte minst av frivilligorganisationerna inför Osloförhandlingarna och synen på fordonsminorna. Finns det där en koppling till försvarsindustrin i Sverige, eftersom Sverige inte agerar kraftfullt för att också se till att de finns med i minkonventionen?
Herr talman! Marianne Samuelsson missuppfattade mig medvetet för att skapa en diskussion som inte hör hemma här och som det inte finns grund för. Både Marianne Samuelsson och Lars Ohly tog upp diskussionen om biståndet till Indien. Jag ville skilja ut att den frågan inte hör hemma här. Men jag ser fram emot att diskutera den i en annan ordning. Jag ville nämna det för att inte förbigå frågan med tystnad. När det gäller vapenexporten har vi klart och tydligt skrivit i betänkandet vad vi anser. Jag har också redogjort för frågan i talarstolen och gett kommentarer till Lars Ohly. De delarna har vi inte blandat ihop, som Marianne Samuelsson försöker antyda.
Herr talman! Jag upprepar den andra frågan om de antipersonella minorna. Varför har Sverige inte drivit frågan om fordonsminorna? Inte minst frivilligorganisationerna hade detta uppe som en viktig del av konventionstexten.
Herr talman! Även här kan jag inte riktigt förstå Marianne Samuelssons definition. Inte minst utskottet är initiativtagare till förbudet mot minor. Vi har drivit frågan oerhört starkt på många olika sätt. Jag har varit ordförande i en av processerna som har lett fram till förbud mot minor. Det finns ingen grund för den kritik som Marianne Samuelsson ger uttryck för. Jag vill gärna hänvisa till alla de initiativ och det goda arbete vi har gjort nationellt och internationellt - ofta tillsammans med folkrörelserna.

Herr talman! Det fördrag och den konvention som riksdagen skall besluta om att ratificera är ett resultat av att inte minst Sverige sedan länge verkat för ett förbud dels mot kärnsprängningar, dels ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor. Som har sagts tidigare i dag har båda dessa frågor drivits av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar och återkommande behandlats i utrikesutskottet. När det gäller frågan om ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor har vi moderater haft en lite kluven inställning. I försvaret av Sveriges långa landgränser har truppminorna haft en stor betydelse och ett högt försvarsvärde till ett mycket lågt pris. Det är inte svenska minor som har skadat och dödat barn och vuxna i Afrika, Afghanistan eller andra delar av världen. Det är inte den svenska minanvändningen som har varit det stora problemet. I en debatt om försvaret vidhåller vi att vi behöver någon form av ersättningsvapen för minorna. Trots de tunga försvarsargumenten har vår vilja att få till stånd ett internationellt totalförbud, och därmed minska truppminornas förödande skadeverkningar, vägt tyngre. Det var också därför vi var med och beslutade om ett totalförbud mot minor i Sverige i december 1996. Nu har frågat kommit längre. I dag skall vi fatta beslut om Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor - truppminor - samt om deras förstöring. Det är mycket glädjande. Konventionen har i dagsläget undertecknats av 131 stater och ratificerats av 49 stater. Vi hoppas på - och måste arbeta vidare med - att få ännu fler länder att så snart som möjligt ansluta sig till konventionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 4.
Herr talman! Jag vill bara välkomna Karin Enströms ärliga redogörelse för Moderaternas våndor inför beslutet om att förbjuda minanvändning i Sverige och sedan också gå vidare med ett totalförbud för hela världen. Den här konventionen hade sannolikt fördröjts oerhört länge om vi inte hade haft andra framsynta politiker som drivit på just därför att de insett att Sveriges nationella intresse också är ett internationellt intresse av nedrustning och av avveckling av dessa hemska, förödande vapen. Därför välkomnar jag att man ärligt redovisar den ståndpunkten. Jag är glad över att det i dag finns en uppslutning i hela riksdagen kring Ottawakonventionens grundinnehåll.

Herr talman! I det särskilda yttrande som Marianne Andersson nämner står det att frågan om fordonsminor med röjningsskydd fortfarande kvarstår att lösa i konventionen och att det inte var möjligt att nå längre just när fördragstexten arbetades fram. Men sedan står det: "Hela processen som lett fram till konventionen om förbudet mot antipersonella minor visar dock betydelsen av att något eller några länder tar initiativ och går före för att komma fram till en så ändamålsenlig och effektiv konvention som möjligt." Detta är också innebörden i Vänsterpartiets reservation.

Herr talman! Det är naturligt att också vi kristdemokrater instämmer i glädjen över att vi har kommit så långt när det gäller de två stora frågekomplex som vi skall diskutera och besluta om i dag. Vi ställer oss bakom utskottsbetänkandet UU4, men vi har genom särskilda yttranden rörande mom. 3 och 7 velat visa att vi ändå inte är helt nöjda. Vad gäller Indien och Pakistan menar vi att det är viktigt att dessa länder utan dröjsmål och villkorslöst måste uppmanas att ansluta sig till Ickespridningsfördraget, NPT, och Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar, CTBT. Tills de gjort detta och uppfyllt FN:s resolution 1172 bör Sverige undvika följdleveranser. Biståndet till Indien har beröring med det här. Vi har inte ansett, som regeringen, att Indien inte skall få något bistånd som en följd av de olyckliga kärnsprängningarna. Vår kritik är inte svagare än regeringens, men vi har försökt hitta en lösning där en regerings handlande inte drabbar enskilda så hårt. Därför har vi trots vår kritiska inställning förordat en infasning av nytt bistånd med 100 miljoner kronor i stället för 0 kr, som regeringen föreslagit. Herr talman! I torsdagens frågestund meddelade statsrådet Pierre Schori, som svar på en fråga av Alf Svensson om biståndet till Indien, att regeringen fattat beslut som betyder att Loc Jumbish-projektet, som verkligen kan anses som angeläget och som gagnar fattiga kvinnor och barn med primär undervisning, skall få 40 miljoner kronor för nästa år. Vi ser positivt på detta, eftersom det ligger i linje med vad vi, som jag nyss nämnde, har yrkat i vår biståndsmotion. Vårt andra särskilda yttrande om Ottawakonventionen, där vi som nyss nämndes har sällskap med Centerpartiet och Folkpartiet, rör en fråga där det också finns anledning att känna stor tillfredsställelse, nämligen frågan om förbud mot truppminor och antipersonella minor som nått så pass långt. Jag vill säga att vi från kristdemokratiskt håll har agerat aktivt i denna fråga ganska länge. Jag vill också lyfta fram den insats som gjorts från olika organisationer, bl.a. Röda korset och Rädda Barnen, som har varit värdefull och som jag tror man kan säga också har drivit på och varit ett stöd för oss som har sett detta som en viktig fråga. De har en del i att det ändå har gått så pass fort som det har gjort på senare tid. Herr talman! Det beslut som vi kommer att fatta i dag är bra. Det var inte möjligt att nå längre med ett brett internationellt stöd när det gäller minfrågan. Men det är enligt vår mening angeläget att Sverige och den svenska regeringen driver frågan vidare när det gäller fordonsminor med röjningsskydd inför översynskonferensen, som skall äga rum om fem år. Vi får inte lämna den frågan, men vi får ta det första steget, som ändå innebär att väldigt många länder är beredda att ställa upp på det som vi har kommit fram till i dag. I dagens omröstning stöder vi kristdemokrater utskottets förslag.
Herr talman! I det särskilda yttrande som Jan Erik Ågren hänvisar till står det att kristdemokraterna tidigare har uttryckt att även följdleveranser i ljuset av de senaste händelserna ter sig svårförsvarliga ur säkerhetspolitisk synvinkel, då åsyftande de kärnsprängningar som har gjorts i Indien och Pakistan. Kristdemokraterna vidhåller denna uppfattning och anser att Sverige bör undvika även följdleveranser.

Herr talman! Som jag sade i mitt inlägg anser vi att Sverige bör undvika följdleveranser, men följdleveranser är en ganska komplicerad sak. Vi har inte velat eller kunnat landa i någon annan formulering än den som jag har gett uttryck för i dag. Lars Ohly vet likaväl som jag att det är en väldigt komplicerad fråga. Vi har ändå uttryckt oss ganska klart när det gäller följdleveranser och också ställt krav för dessa.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 i detta ärende. Bakgrunden till regeringens förslag om ändringar i lagen om vissa internationella sanktioner är uppenbarligen årets händelser i Republiken Jugoslavien och Kosova och en strävan att anpassa svensk sanktionslagstiftning till beslut fattade inom EU. Självfallet är det så att vi delar avskyn för den politik som i flera år bedrivits av den jugoslaviska regeringen gentemot Kosova. Man berövade den albanska befolkningens relativa autonomi och man berövade befolkningen skolundervisning på sitt språk och dess organ för självstyre. Det var en maktpolitik avsedd inte bara att provocera den albanska befolkningen i Kosova, utan också att utmana världssamfundet - att utmana Förenta nationerna. Frågan är emellertid inte om det är lämpligt att tillgripa sanktioner mot Republiken Jugoslavien eller inte. Här handlar det om att ändra en lag om internationella sanktioner som skall gälla allmänt och vara anpassad till den europeiska unionens politik när det gäller sådana. Det handlar alltså inte alls om ett enskilt fall. Det handlar i stället om viktiga principfrågor - inte om något specifikt utan om något som skall gälla generellt. Det som jag uppfattar som otillfredsställande i de föreslagna ändringarna i lagen om vissa internationella sanktioner är de svävande formuleringarna i själva betänkandet. Det gäller bl.a. undantagen när det gäller GUSP, alltså den gemensam utrikes och säkerhetspolitiken för EU. Med hänvisning till vad man kallar effektiviteten i beslutsfattandet kan man kringgå kravet på enhällighet. Vad är effektivitet i beslutsfattande om inte ett avsteg från demokratiska principer. Man gör avkall på enhällighetskravet till förmån för att man t.ex. skall kunna fatta ett snabbt beslut. I stället för att kräva enhällighet tillgriper man kvalificerade majoriteter. Det förklaras vidare att om man gör avkall på kravet om enhällighet så skall den kvalificerade majoritetens beslut ligga i linje med en tidigare antagen gemensam strategi. Vem gör denna bedömning? Det blir förstås en redan jävig kvalificerad majoritet som avgör bedömningen. Eller hur hänger det hela ihop? Jag kan inte se annat än att enhälligheten därmed, visserligen genom ett antal invecklade turer, är avvecklad. Genom snåriga skrivningar om effektivitet i beslut, genom nedprutning av kravet på enhällighet till att avse kvalificerade majoriteter och genom allmänt prat om gemensamma strategier ökar det redan stora demokratiska underskottet inom EU, och den gemensamma utrikespolitiken görs till en icke gemensam utrikespolitik. Fru talman! Vänsterpartiet anser rent allmänt att sanktioner är ett trubbigt instrument. Ofta drabbar detta inte de regimer man vill komma åt utan träffar i stället inte sällan de folk som redan förtrycks av dessa regimer. I de fall då sanktioner varit framgångsrika har de gällt länder där befolkningen i ett underkastat land själv begärt att den förtryckande regimen skall utsättas för sanktioner. Så var fallet med Sydafrika. ANC, som var en väl förankrad folkrörelse, begärde sanktioner. Vänsterpartiet anser att sanktioner på grund av sina svårbedömda verkningar endast skall beslutas av FN och inte av internationella organisationer som begränsas till en världsdel. Vi är emot att EU fattar sanktionsbeslut som går längre än FN:s. Hur skulle vår värld se ut, om organisationer i olika världsdelar och i skilda sammanhang började rikta sanktionsbeslut mot olika länder? Vad skulle hända om OAU, NAFTA, Asean eller andra organisationer började fatta en rad sanktionsbeslut i olika riktningar? Vi skulle få ett sammelsurium av sanktionsåtgärder vilkas yttersta konsekvens torde bli ett allmänt handelskrig. Med dessa ord vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 1 i detta ärende.
Fru talman! Internationella sanktioner syftar i första hand till att förmå en stat eller exempelvis en regim att ändra sitt beteende. Naturligtvis är det någonting som vi helst skulle önska att vi slapp använda oss av, dvs. att inga stater eller regimer överträdde de internationella konventioner som är uppsatta för mänskliga rättigheter eller på andra områden där man i dag har använt sig av sanktionsinstrumentet. Erfarenheterna visar dock att det kan vara svårt för FN:s säkerhetsråd att fatta beslut om sanktioner, bl.a. på grund av de ständiga medlemmarnas vetorätt. Detta har många gånger inneburit att man inte kunnat genomföra sanktioner som man från början kanske skulle ha velat göra för att få effekt i tid på ett land och en regim som bryter mot internationell rättspraxis. Därför tycker Miljöpartiet de gröna att det i undantagsfall bör finnas en möjlighet att använda EU sanktioner utan FN-bakgrund. Ett exempel på detta var sanktionerna mot det forna Jugoslavien, där det fanns ett behov av att kunna handla någorlunda snabbt. Vi har i vår motion tagit upp ett par saker som vi tyckt att det varit viktigt att få behandlade i utskottet. Utskottet har gått in för att man i första hand skall besluta om sanktioner i FN:s säkerhetsråd och inom FN:s ram. Om inte detta lyckas, skall EU kunna besluta om sanktionsåtgärder i den mån de berör det egna närområdet. Det sista kravet har utskottet inte gått med på, men däremot det första, dvs. att sanktioner i första hand skall prövas inom FN:s ram. Då det gäller åtgärder i närområdet har utskottet en annan uppfattning än vi. Jag tycker dock att det är viktigt att det läggs till att sanktionsinstrumentet bara bör tillämpas inom närområdet, inte i övrigt. Vi tycker att besluten då skall fattas med FN-bakgrund. Det är också möjligt att överenskommelse träffas mellan flera länder som ställer sig bakom sanktionsåtgärder. Effekterna av sanktioner blir dock störst om många står bakom dem. Vi lever i en globaliserad värld med många internationella företag. Det blir därmed svårt att vidta nationella sanktionsåtgärder som får effekt på berörda länder. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det här ärendet har, som även Murad Artin sade, sin upprinnelse i händelserna i förra Jugoslavien i våras. Den 19 mars tog Europeiska unionens råd enhälligt beslut om en gemensam ståndpunkt beträffande restriktiva gentemot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Denna åtgärd var helt i sin ordning. Riksdagen har förut fattat beslut i frågan, och det gäller en konsekvens av tidigare beslut. Det visade sig senare att de straffbestämmelser som vi redan hade i sanktionslagen inte gällde beslut som fattats enbart av EU utan ett sanktionsbeslut av FN i botten. Därför fattade vi interimistiskt ett beslut i utrikesutskottet, och det gjordes en tillfällig lagändring med verkan fram till årsskiftet 1998-1999. Vi ville komma tillbaka med ett väl underbyggt betänkande, efter att vi hade haft möjlighet att bereda ärendet i utskottet genom att höra bl.a. folkrättsexperter. Så har nu skett, och vi föreslår i det här betänkandet att de straffbestämmelser i sanktionslagen som gäller för sanktioner beslutade av FN också skall omfatta sanktioner som beslutats av EU. EU-sanktioner som beslutas i syfte att upprätthålla eller återställa fred och säkerhet kan vara av ekonomiskt slag, de kan gälla besöksutbyte eller åtgärder av liknande karaktär, och det finns nu en lagstiftning i Sverige mot brott mot sådana sanktioner. I annat fall hade Sverige varit laglöst land vid överträdelser mot dessa sanktioner, trots att vi hade varit med om att besluta om dem. Det är naturligtvis väldigt viktigt att också EU kan fatta den här typen av beslut, men det är, som Marianne Samuelsson sade, mest verksamt om besluten fattas av FN. De får då en bredd och i bästa fall en global anslutning, som gör dem mer verksamma. Men i fallet Jugoslavien visar det sig att EU sanktioner som inriktade sig på restriktiva ekonomiska åtgärder mot förbundsrepubliken också kunde vara verksamma. De motioner som har lagts fram har inriktat sig generellt sett mot möjligheten att vara med och fatta beslut om sanktioner i EU:s regi, och det är egentligen inte frågan i det här läget. Det har riksdagen redan fattat beslut om som en konsekvens av att vi har anslutit oss till Maastrichtfördraget och att vi är med i GUSP, den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Vad det gäller här är att det också skall finnas en lagstiftning som beivrar brott mot den typen av sanktioner. De båda motionerna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet behandlas emellertid i betänkandet. Vänsterpartiet har också reserverat sig till förmån för avslag på hela propositionen. Men ett avslag skulle alltså få förödande effekter, därför att det skulle då innebära att man i Sverige kunde begå brott mot ekonomiska sanktioner mot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Sverige skulle kunna bli en plats där man skulle kunna ägna sig åt penningtvätt och annat. Miljöpartiets motion säger vad vi också säger, dvs. att FN bör besluta om den här typen av sanktioner i första hand, men att det också är möjligt i EU. Man anser att riksdagen alltid bör informeras om sanktioner av den här karaktären införs, och det har utskottet skärpt ytterligare. Utskottet säger att i enlighet med riksdagsordningen skall regeringen samråda med riksdagen om den här typen av sanktioner planeras att införas. När det då gäller närområdesprincipen som Marianne Samuelsson hävdar i motionen och härifrån talarstolen har vi i utskottsmajoriteten ansett att det skulle vara väldigt olämpligt att skriva så. EU har vid ett flertal tillfällen försökt genomföra och också genomfört sanktioner mot länder som ligger långt härifrån. Det har t.ex. gällt Nigeria efter militärkuppen där och det har gällt Burma för kränkningar av mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen gjorde också ett aktivt försök att få till stånd en bojkott av vapenexport till Pakistan efter landets kärnvapenprov. Alla den här sortens aktiviteter från regeringens sida skulle vara omöjliga om vi skrev in att detta bara skulle gälla närområdet, och vi tycker att det här är viktiga markeringar. Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande som är väl underbyggt. Det har varit lagrådsbehandlat och remissbehandlat, och slutligen föreligger här i kammaren ett väl underbyggt betänkande. Jag yrkar samtidigt avslag på reservationerna.
Fru talman! Vår syn på sanktionerna är att de självklart skall bygga på FN och FN:s rekommendationer. Jag tänkte fråga Viola Furubjelke: Hur ser majoriteten på när andra organisationer, t.ex. i afrikanska eller arabiska länder, själva börjar använda sanktioner mot andra länder? Urholkar inte detta FN:s auktoritet, och blir inte FN försvagat i det fallet?
Fru talman! Det är naturligtvis en väldigt hypotetisk fråga hur det här skulle fungera om andra regionala organisationer skulle införa sanktioner. Jag förutsätter att samtliga FN-medlemmar önskar få bredast möjliga anslutning till eventuella sanktioner och att man därför i första hand vänder sig till FN vid den här typen av aktioner. Om det är sådana sanktioner som effektivt skulle kunna bäras också av regionala organisationer ser jag inte annat än att man har samma rätt som Europeiska unionen att genomföra sådana. Men det är ju en fråga för dessa organisationer som vi egentligen i kammaren här i dag inte har någon anledning att ta ställning till.

Fru talman! Viola Furubjelke sade att frågan är verklig och en realitet i EU. Varför skulle det vara så att säga okej för EU och inte okej för andra länder i så fall? Jag fick inte svar på min fråga om FN:s roll blir försvagad i det här fallet, dvs. om länder och världsdelar börjar genomföra sanktioner mot andra länder. Det är kärnfrågan. Skall vi stärka FN eller skall vi försvaga FN?
Fru talman! Om vi tar EU och den särskilda händelse som föranleder det här betänkandet som exempel finns det i stort sett överensstämmelse mellan sanktionsbeslut från FN och EU, men det fanns och förelåg inte vid tiden för beslutet om den här åtgärden från Europeiska unionens råd. Därav hamnade vi i den situationen att det fanns ett glapp mellan FN och Jag förutsätter och litar till att världens länder inte är illvilliga och använder det här instrumentet i syfte att försvaga FN utan tvärtom i syfte att skapa majoritet i FN, en majoritet som kan växa så småningom. Så har EU agerat i den här typen av frågor, och det har varit frågor där det har varit nödvändigt att reagera och markera. Murad Artin sade själv i sitt anförande att man inte hade någonting emot sanktionerna mot Serbien, men i det här skedet kunde de komma till kraftfullt och tidigt. Jag beklagar att FN inte förmådde det, men jag anser inte att man därmed urholkar FN:s auktoritet, tvärtom. Sverige står upp för och stöder FN:s auktoritet i alla sammanhang.

Fru talman! Jag skall börja med att be att få yrka bifall till vår reservation nr 3. En utgångspunkt för medborgarskapsgivande är ju att vi vet vilka människor som vi ger medborgarskap till. Vi måste få en klarlagd identitet, dvs. en identitet som vi kan lita på. Vi måste veta vilka människor som blir svenska medborgare. Detta är givetvis en mycket viktig utgångspunkt. Så har det varit i Sverige i alla tider och så är det också i de flesta andra länder. Den här propositionen handlar om just frågor som rör människor som inte kan fullt ut dokumentera sin identitet på grund av speciella omständigheter och som liksom blir hängande i luften år ut och år in. Då är det frågan om dispens från kravet på styrkt identitet. Vi stöder detta förslag och menar att det är viktigt att kunna medge denna dispens. Vi skall verkligen vara på det klara med att ett medborgarskap inte är en skyldighet för den svenska staten att ge, utan det är en möjlighet och en rättighet som det är frågan om. Vi har i reservation nr 1 tagit upp frågan om när någon har så att säga trixat med sin identitet, t.ex. bytt fot, kommit med nya uppgifter eller förtigit uppgifter, och att man då skulle ha en möjlighet att förlänga den s.k. hemvisttiden som nu sätts till åtta år. Detta är ju i huvudsak tillgodosett i den lagtext och det förarbete som regeringen har gjort, och därför har vi egentligen inte någon anledning att yrka bifall till vår reservation eftersom den ju huvudsakligen är tillgodosedd. Man kan säga att det är ett slags vandelsprövning som sker och då kan man alltså förlänga tiden från åtta år och bortåt om den sökande har undanhållit viktiga omständigheter. Vad vi däremot vill reservera oss mot och argumentera för är att vi skall ha en möjlighet att återkalla givna medborgarskap om dessa har erhållits på uppenbart falska grunder. Andra länder har det så, och vi borde också ha det så. Jag menar med bestämdhet att knarklangare och terrorister som har ljugit sig till och fixat och fifflat sig till ett svenskt medborgarskap skall kunna veta att deras medborgarskap skall kunna återkallas. Det finns stöd i olika konventioner för att vi kan göra på det sättet. I FN-konventionen från 1961 står det t.o.m. att även om detta skulle innebära att de människor som får sina medborgarskap återkallade blir statslösa är det ändå en möjlighet som ges enligt denna konvention. Det menar vi är mycket viktigt. Nu talar också Medborgarskapskommittén om att kanske utöka möjligheterna att få dubbla medborgarskap. Då är det ännu större anledning till att införa en sådan klausul att man skall kunna räkna med att få sitt medborgarskap tillbakakallat om det senare visar sig att man har ljugit sig till och fixat sig till detta genom falska identiteter och att det är konstaterat att människorna i fråga är terrorister, knarklangare eller någonting sådant. Jag är förvånad över att vi moderater är ensamma om detta krav. Jag tycker att var och en skall gå ut till sina väljare och fråga vad de tycker. Jag är rätt säker på att de allra flesta skulle säga att det är självklart att vi skall kunna återkalla ett svenskt medborgarskap om det har erhållits på uppenbart falska grunder och om denna person på alla sätt är icke önskvärd i landet på grund av kriminalitet eller terroristanknytningar. Jag förstår inte att vi moderater är ensamma om detta krav. Förvärv av medborgarskap är som jag tidigare sade inte en rättighet. Däremot är det en rättighet att vara svensk medborgare om man är född till det. Men det finns ingen rättighet att erhålla svenskt medborgarskap om man är utlänning från början. Därför går det inte att likställa riktigt fullt ut ett förvärv och ett infött medborgarskap. Föds man av svenska föräldrar blir man automatiskt svensk medborgare. Det finns några andra frågor som behandlas i Medborgarskapskommittén, men där har vi inte lagt fram några krav på grund av detta. Det får först utredas, och sedan får vi se vad utredningen har kommit fram till. Vi vill dock påpeka att vi gärna ser att man inför en bestämmelse om att kunskaper i svenska språket skall vara obligatoriskt för dem som får svenskt medborgarskap, låt vara att man måste göra undantag för vissa människor och vissa grupper där det är orimligt att ställa krav på kunskaper i svenska språket. Men i normalfallet skall det finnas ett krav på detta. Det tycker jag också är självklart. Det är en integrationsfaktor av stora mått att man verkligen kan svenska, och det tycker jag att man skall kunna begära av dem som vill bli svenska medborgare. Statslösa barns situation är också under utredning. Även där avvaktar vi resultatet av denna utredning. Det kommer väl nya propositioner så småningom. Fru talman! Med detta yrkar jag återigen bifall till vår reservation 6 under mom. 3.

Fru talman! Vi diskuterar flera olika ärenden här i dag. Utan att vilja recensera de tidigare debatter som varit är det väl inte direkt någon överdrift att säga att det som förmodligen röner den största uppmärksamheten är den debatt som vi haft här i dag rörande Riksbankens ställning. Men det betyder förstås inte att de andra frågor som vi har uppe till debatt är vare sig oviktiga eller ointressanta. Tvärtom är frågan om medborgarskap och identitet betydelsefull både för dem som berörs direkt men också för hela det svenska samhället. Jag vill för Vänsterpartiets räkning framlägga våra synpunkter utifrån den motion vi har väckt till utskottets betänkande. Fru talman! Den starka skärpning av praxis som skett de senaste åren vad gäller beviskravet för styrkt identitet i medborgarskapsärenden har skapat stora problem. Avslagen hos Invandrarverket på grund av oklar identitet har ökat från 7 % år 1989 till 59 % år 1996. Den nuvarande situationen att ett stort antal människor har levt i Sverige under många år men hittills saknat möjlighet att bli svenska medborgare är mycket olycklig, och självklart har det motverkat en positiv integration. Anses man inte har rätten att tillhöra det svenska samhället känner man sig ovälkommen, och då minskar förstås också viljan att ta del av vår kultur och dela med sig av sin egen. Det är därför en mycket viktig lagändring som nu kommer till stånd genom att det kommer att bli möjligt att få dispens från kravet på styrkt identitet i medborgarskapsärenden. Vänsterpartiet har ändå vissa invändningar mot majoritetens ställningstaganden. Regeringen anser att annan bevisföring än handlingar kan godtas, t.ex. uppgifter från anhöriga till den sökande. Den anhöriga måste dock själv ha svenskt medborgarskap och vara antingen make/maka, syskon eller vuxet barn till den som söker medborgarskap. Vi menar att detta krav strider mot den grundläggande rättsprincipen om den fria bevisprövningen. Det är just detta undantag som är en av grunderna till de rådande problemen. Det är därför med glädje som Vänsterpartiet konstaterar att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning i denna fråga, ansluter sig till oss och slår fast att den fria bevisprövningen även gäller detta rättsområde. Vi har under ärendets gång blivit varse ett problem vad gäller styrkande från en anhörig om en sökandes identitet. En somalisk man som ansökt om medborgarskap vägrades detta eftersom hans identitet inte ansågs styrkt. Den som styrkte hans identitet är en bror som är svensk medborgare och innehar svenska ID-handlingar och svenskt pass. Invandrarverket skriver i sitt avslag att den svenske medborgarens ID-handlingar och pass inte kan godtas då den svenske medborgarens identitet inte skulle vara styrkt. Invandrarverket underkänner med andra ord de ID-handlingar de är skyldiga att erkänna. Detta leder till att svenska medborgare som förvärvat sitt medborgarskap på andra grunder än härstamningsprincipen blir en sorts andra klassens medborgare. Svenska medborgare som inte är etniska medborgare ges inte samma tilltro. Det rimmar dåligt med tanken om allas likhet inför lagen. Vi anser att det är mycket viktigt att regeringen följer Invandrarverkets praxis så att den inte utvecklas såsom jag nu har beskrivit. Vi har i andra sammanhang uppmärksammat att just användandet av praxis och inte alltid lagstiftningen i sig ibland utgör den största inskränkningen i den enskildes möjligheter att få en rättvis prövning. Det är viktigt att ha klara lagregler för att myndigheterna skall få det stöd de behöver för att fullfölja lagstiftarens intentioner. Vi välkomnar som sagt att dispens får ges om sökanden bott i Sverige i minst åtta år och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig. Samtidigt hyser vi vissa farhågor om hur Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall kunna ge en korrekt tolkning av lagstiftarens intentioner med de vaga formuleringar som finns i propositionen. Där står att läsa bl.a. följande: Omständigheter som hänger samman med det egna agerandet kan självfallet komma att utgöra ett betydelsefullt och för sökanden i vissa fall försvårande moment i den trovärdighetsbedömning som skall göras vid dispensprövningen. Det innebär att om den sökande lämnat felaktiga uppgifter vid ankomsten till Sverige skall detta påverka möjligheten att åtta år senare få svenskt medborgarskap. Vi anser att det måste klargöras för myndigheterna att det inte får ställas alltför höga beviskrav för att den uppgivna identiteten skall anses vara korrekt. Regeringen säger också att åttaårsgränsen böra vara en absolut minimigräns och att inget hinder finns att i enskilda fall kräva en längre hemvisttid än åtta år. Det klargörs inte vad detta skulle kunna innebära i praktiken, hur många år myndigheterna skulle kunna förlänga kravet på hemvist med och på vilka grunder ett sådant beslut skulle kunna fattas. Vänsterpartiet anser att åtta år skall vara det tidskrav som gäller frånsett vandelsfall, där längre hemvisttid kan krävas. Fru talman! Frågan om medborgarskap och identitet är ytterst en fråga om tillhörighet för den enskilde. Vi måste ha en öppen och välkomnande attityd gentemot de människor som av olika orsaker söker sig till vårt land. Därför är frågan samtidigt en fråga om människosyn och värderingar. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 2

Fru talman! Det är ofta så i riksdagsdebatterna att man tar fram enskilda exempel som ingen av oss har möjlighet att kontrollera. Vi har inte heller någon möjlighet att ifrågasätta eller över huvud taget ha någon åsikt om dessa exempel. Men de görs ändå till ett exempel på någonting som är fel. Så kan vi inte ha det. Vi måste resonera utifrån principiella utgångspunkter och inte utifrån tagna exempel, även om det i det här fallet inte är någon namngiven person som Kalle Larsson tänker på. Jag vill bara säga att ett sådant sätt att debattera gör det väldigt svårt för oss att gå i svaromål. Vår principiella utgångspunkt är givetvis att vi måste ha en välkomnande attityd till de människor som har sökt sig hit på olika sätt och vill bli svenska medborgare. Det håller jag med om. Men det är ingen rättighet i sig. Ett medborgarskap är någonting som vi vill ge till olika människor. Då har vi det grundläggande kravet att vi så långt som det någonsin är möjligt skall kunna fastställa identiteten. Detta är en grundbult i hela medborgarskapslagstiftningen. Den kan vi inte ge upp hur lätt som helst.
Fru talman! Det är i och för sig ingen överraskande invändning att man inte vill diskuterar enskilda fall här i kammaren. Jag kan ha en viss förståelse för det. I den kommande debatten kommer jag att framföra en lite längre motivering till varför jag tycker att man ändå skall göra det ibland. Det handlar om att vi måste kunna se bortom den debatt som vi har här och se vilka konsekvenser detta faktiskt får för människor. Om man har en invändning mot det här enskilda fallet grundar det sig på att vi antingen skulle bluffa, fara med osanning eller att det skulle vara misstänkliggjort på något annat sätt. Så är inte fallet här, vare sig nu, tidigare eller i kommande fall. Det finns ingen anledning att på det sättet invända mot det som jag framfört.

Fru talman! Dagens betänkande om medborgarskap och identitet utgör en del av integrationspolitiken. Den stora debatten kommer vi att ha lite längre fram kring motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Som utgångspunkt för vårt ställningstagande till det här betänkandet vill jag säga att vi i Folkpartiet vill ha en ny kurs i integrationspolitiken. Vi vill se en frigörelse av den enskildes initiativ och respekt för de nya, små och fristående gruppernas ansvar. Målet måste vara att var och en kan ta makten över sitt liv och själv forma sin framtid i samverkan med andra människor. Vi skall ha en välkomnande attityd, inte en avvisande. Medborgarskapet är en viktig del i den processen. Vi i Folkpartiet har accepterat regeringens förslag att det skall finnas en möjlighet för den som inte kan styrka sin identitet att få medborgarskap. Grundprincipen att styrka identitet skall naturligtvis ligga fast, men av humana skäl måste man kunna acceptera undantag. Om man har flytt från ett land utan några handlingar, från en regim som man har tagit avstånd ifrån, är det inte så lätt att gå tillbaka och få sina identitetshandlingar. Det kan man inte begära. Åtta års hemvisttid föreslås som en minimigräns. Man kan alltid diskutera detta, men vi i Folkpartiet har kommit fram till att detta är en lämplig minimigräns. Men i vår reservation till det här betänkandet framhåller vi att den som har svårt att styrka sin identitet och inte kan få en befrielse från tidigare medborgarskap måste behandlas positivt av den myndighet som skall hantera de här besluten. Man måste mötas av förståelse och inlevelse från de myndighetspersoner det här gäller. Därför är det viktigt att det här betänkandet blir ett led i fortbildningen av den personal som skall tillämpa paragraferna. Man måste också använda sig av de texter som ligger bakom paragraferna och det som framkommer under den här debatten. När man tillämpar lagar tappar man alltför ofta bort intentionen som låg bakom. Det kan bli lite fyrkantiga tillämpningar. Det ligger alltså bakom vår reservation, som jag härmed yrkar bifall till. Några motionärer tar också upp kraven på språkkunskaper. Men eftersom Medborgarskapskommittén snart kommer med sin allmänna översyn av lagen om svenskt medborgarskap, där också kraven om kunskaper i svenska språket kommer att behandlas, avstår vi ifrån att ta upp den frågan. Men för egen del, som gift med en invandrare, vill jag säga att man har en väldig fördel när man skall integreras i det svenska samhället om man har goda språkkunskaper och en god kunskap om det samhälle som man skall leva och verka i. Sedan kan vi diskutera formerna och kraven.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

Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen att det i lagen om svenskt medborgarskap införs en möjlighet att medge dispens från kravet på styrkt identitet i ärenden om naturalisation. Miljöpartiet samtycker till den rättigheten att dispens skall ges. Men vi anser att de regler för dispens som föreslås är för stränga. Miljöpartiet ansluter sig t.ex. till flera remissinstanser som anser att en femårsregel för hemvist för att få dispens skall gälla, och inte åtta år som regeringen föreslår. Vi menar även att t.o.m. en hemvisttid under fem år skall kunna vara möjlig i vissa fall. Vi anser också att andra identitetshandlingar än giltigt pass skall kunna utgöra grund för beviljande av medborgarskap, men vi menar förstås att man skall lägga ned möda på att fastställa identiteten. Miljöpartiet har i motioner vänt sig mot principen att inte tillåta dubbelt medborgarskap i Sverige. Nu finns en kommitté som det har talats om här förut, Medborgarskapskommittén, som har i uppdrag att genomföra en allmän översyn av lagen om svenskt medborgarskap. Enligt Medborgarskapskommitténs direktiv skall utredningen överväga åtgärder för att stärka medborgarskapets status. Vi anser i motioner att det ökar skillnaden mellan medborgare och icke medborgare. Därför tycker vi att utredningen i stället skall föreslå åtgärder för att minska skillnaderna mellan medborgare och icke medborgare. Principen att inte tillåta dubbelt medborgarskap hindrar integration och bör ses över. Kommittén skall också analysera och överväga konsekvenserna av ett generellt frångående av den nu gällande principen om dubbelt medborgarskap. Det är vi glada för. Ännu gladare är vi över att utskottet föreslår att översända motionerna till Medborgarskapskommittén för kännedom. Utskottet förutsätter att de frågor som tas upp i motionerna kommer att övervägas. Det är endast motioner för en tillåtande syn på dubbelt medborgarskap.

Fru talman! Som tidigare har sagts finns det en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över hela lagen från 1950 om svenskt medborgarskap. Kommittén skulle dock göra en snabbare behandling av frågan om identitet vid sökande av svenskt medborgarskap, och ett delbetänkande lämnades för cirka ett år sedan. Det vi har att ta ställning till i dag är just frågan om medborgarskap och identitet. Vilka möjligheter har då en utlänning att få svenskt medborgarskap? Reglerna finns i 6 § medborgarskapslagen. Utlänning kan på ansökan tas upp till svensk medborgare om han eller hon fyllt 18 år, sedan fem år - eller i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare sedan två år - har hemvist här i landet samt fört och kan förväntas komma att föra en hederlig vandel. Vad är då anledningen till att lagen behöver förändras? Det har i medborgarskapsärenden utarbetats en praxis som innebär att man för att erhålla svenskt medborgarskap måste kunna styrka sin identitet. Naturligtvis är det mycket viktigt att veta vem som skall bli svensk medborgare. Det har dock visat sig vara mycket besvärligt för många utlänningar att på ett tillfredsställande sätt, med de krav som lagstiftning och myndigheter ställer i dag, visa upp handlingar som kan styrka deras identitet. Konsekvensen blir att man kan ha hemvist här i Sverige i princip hur många år som helst utan att kunna bli svensk medborgare. Detta är bakgrunden till förslaget om förändring. Denna praxis har inte varit något större problem tidigare. På grund av den strukturella förändringen av invandringen till Sverige, med en ökande andel flyktingar och andra skyddsbehövande, har dock kravet på styrkt identitet i ärenden om naturalisation lett till problem för många. De som kommer hit i dag kommer från länder med kaotiska förhållanden. Hemlandet saknar ibland statlig administration. Flykten kanske har skett på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att få med sig pass eller identitetshandlingar. Om det finns handlingar kan de vara av sådan art att de inte kan godtas av svenska myndigheter. Jag skall nämna några siffror för att belysa problemet. År 1995 saknade 60 % av de asylsökande pass och identitetshandlingar. Statens invandrarverk visar i sin statistik att oklar identitet numera är den utan jämförelse vanligaste avslagsgrunden i naturalisationsärenden. År 1996 avslog Invandrarverket ca För de flesta har de omständigheter som gör att de inte kan styrka sin identitet skäl som de inte själva kan råda över. Avsaknaden av svenskt medborgarskap innebär att dessa människor går miste om vissa exklusiva rättigheter som är knutna till medborgarskapet. Konsekvenserna av att inte kunna styrka sin identitet drabbar alltså inte bara den minoritet av utlänningar som medvetet lämnar oriktiga identitetsuppgifter. Tyvärr drabbas i ännu större utsträckning de människor som är helt utan skuld till att de inte kan styrka sin identitet. Detta är inte rimligt. Det är mycket angeläget att möjliggöra för dessa personer att under vissa förutsättningar erhålla svenskt medborgarskap. Det förslag som vi nu har att ta ställning till i kammaren innebär att det grundläggande kravet att sökanden skall kunna styrka sin identitet uttryckligen anges i lagen. Uppgifter som då skall styrkas är sökandens namn, ålder och som regel medborgarskap. Till stöd för uppgifterna skall visas handlingar som i original är utfärdade av behörig myndighet. Förslaget innebär dock, i motsats till vad som gäller i dag, en möjlighet att medge dispens från kravet på styrkt identitet. Vid den prövning som myndigheten skall göra av den sökandes uppgifter om hans eller hennes identitet föreslår utskottet, i likhet med propositionen, att vissa omständigheter skall väga tyngre i de enskilda bedömningarna. En sådan omständighet är om sökanden vidhållit samma uppgifter om sin identitet under hela sin vistelse i Sverige. Om sökanden gör en ändring av sin identitet skall bedömningen grunda sig på om ändringen gjorts frivilligt eller efter påpekande från myndigheten. Dispensmöjligheten skall kunna tillämpas oavsett om sökanden har någon skuld till att identiteten inte kan fastställas. Det kan dock komma att utgöra ett i vissa fall försvårande moment i den trovärdighetsbedömning som skall göras. Det är dock viktigt att påpeka att för beslut om dispens skall alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas vid bevisprövningen. För att denna prövning skall kunna göras anser utskottet att den hemvisttid man har i Sverige skall vara längre än fem år för den som inte kan styrka sin identitet. Huvudmotivet för att ha ett antal år innan man kan söka medborgarskap är att personen bör ha kunskaper om och vara integrerad i det svenska samhället, vilket har betydelse för möjligheten att bedöma en utlännings lämplighet att bli svensk medborgare. Vad som nu föreslås är en förlängning som grundar sig på att de beslutande myndigheterna skall ges förutsättningar att bedöma trovärdigheten i utlänningens möjlighet att få fram handlingar som stöder vem han eller hon är. En längre vistelsetid ger större möjlighet att bedöma trovärdigheten beträffande den uppgivna identiteten. Ännu ett skäl till att ha en längre hemvisttid för denna grupp är att en skillnad mellan den som kan och den som inte kan styrka sin identitet utgör ett incitament för sökanden att göra allt vad han eller hon kan för att få fram och komma in med befintliga handlingar som styrker identiteten, eftersom svenskt medborgarskap därigenom erhålls inom en kortare tid. Positivt är också att utlänningen får längre tid på sig att få fram godtagbara identitetshandlingar. Utskottet anser i likhet med regeringen att det finns flera beaktansvärda skäl till att uppställa längre krav på hemvist för dem som inte kan styrka sin identitet. Skillnaden bör inte heller vara marginell. Utifrån bl.a. dessa omständigheter föreslås en minimigräns på åtta års hemvist i Sverige för att få svenskt medborgarskap för den som inte kan styrka sin identitet. Propositionen behandlar även frågan om möjlighet att återkalla ett beslut om medborgarskap som meddelats på grundval av felaktiga identitetsuppgifter. Moderaterna har i en reservation föreslagit att medborgarskap skall kunna återkallas. Utskottet gör bedömningen att såsom lagen utformas, med krav på förlängd vistelsetid och på att myndigheten skall företa en omsorgsfull prövning av trovärdigheten i lämnade uppgifter, kommer det inte att ske någon nämnvärd ökning av antalet medborgarskap som beviljas på grundval av falsk identitet. Med möjlighet till återkallelse skulle vi i Sverige få två olika sorters medborgarskap: ett oåterkalleligt för den som blivit svensk medborgare genom födseln och ett som går att återkalla - om än endast i vissa klart angivna fall - för den som erhållit medborgarskap genom naturalisation. Utskottet ansluter sig till regeringens samlade bedömning att medborgarskap skall vara oåterkalleligt. Eftersom medborgarskapet enligt förslaget inte skall kunna återkallas är det viktigt att grundprincipen i ett medborgarskapsärende även fortsättningsvis bör vara att sökanden skall kunna styrka sin identitet. Utskottet påtalar i betänkandet att information om vad som krävs för svenskt medborgarskap och kravet på styrkt identitet skall ges samtidigt med ansökan om uppehållstillstånd, eftersom det vid denna inte finns något uttalat krav på att identiteten skall vara styrkt. Identitetsfrågan har alltså mindre betydelse när det gäller beslut om uppehållstillstånd till flyktingar och andra skyddsbehövande än vid ansökan om medborgarskap. Utskottet tycker att det är viktigt att den som ansöker får detta klart för sig redan vid ansökan om uppehållstillstånd. I en reservation av Centerpartiet lyfts problemet med statslösa barn fram. Låt mig bara instämma i att det är viktigt att Sverige följer barnkonventionen. Medborgarskapskommittén skall, som jag har sagt, genomföra en allmän översyn av lagen om svenskt medborgarskap. Det innebär att kommittén måste se hur lagen stämmer överens med de konventioner som Sverige har skrivit under. Hur de statslösa barnen skall behandlas är därför en fråga i det fortsatta arbetet för kommittén. Det innebär att vi i dag inte bör uttala oss i frågan utan bör avvakta utredningen. Till sist känns det bra att vi så snabbt har kunnat behandla frågan i utskottet, trots att det var allmän motionstid. Det innebär att lagstiftningen kan träda i kraft den 1 januari 1999. Och jag förutsätter att många känner det som en tillfredsställande lösning. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkande SfU3, Medborgarskap och identitet, och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag tycker att det var en mycket bra och heltäckande redogörelse som Anita Jönsson gav när det gäller propositionen och betänkandet. Vi är huvudsakligen överens om både synsätt och åtgärder. Jag vill ändå återkomma till frågan om återkallelse. Det vi föreslår strider inte mot några konventioner. Det strider inte mot det förfarande som man har i många, kanske t.o.m. de flesta andra länder, även västländer som tillhör vår rättsstatskrets. Det är stötande att upptäcka att människor har fått medborgarskap på oriktiga och falska grunder. De visar sig sedan kanske vara terrorister eller gravt kriminella, och vi har gett ett medborgarskap därför att de med falsk identitet har lyckats lura till sig ett sådant. Att det inte finns någon chans att återkalla tycker jag är stötande mot rättskänslan. Jag tror faktiskt, Anita Jönsson, att de allra flesta svenskar tycker detsamma. Jag är mycket förvånad över att inte socialdemokrater och regering har kunnat argumentera för en sådan hållning som vi har gjort. Man har fört resonemang, det märks också i texterna, men man har inte godtagit möjligheten att göra det som vi föreslår. Jag tror att det är synd. Det är tråkigt, och det är stötande mot rättskänslan.
Fru talman! Förslaget innebär ingen förändring av det som gäller i dag, att ett medborgarskap är oåterkalleligt. Jag kan inte se, varken i den allmänna debatten eller i frågor som vi har att hantera här i riksdagen, att det här har varit något problem över huvud taget. När vi nu tillåter en dispens, som innebär att du skall ha varit här en längre tid för att kunna styrka din identitet, gör regeringen och utskottet den bedömningen att det inte utgör något skäl till att det skulle bli problem, eftersom vi inte kan se att det är något problem i dag. Vad gäller hur de andra länderna har löst detta finns det en rätt bra dokumentation som Medborgarskapskommittén sammanställt från många länder. Skillnaden mot de länder som kan återkalla sitt medborgarskap är att de inte alls har det krav på styrkt identitet som vi har i den svenska lagstiftningen. Jag tycker att det är ett humant och riktigt sätt för att de som blir svenska medborgare skall känna att de tillhör samma meborgarskap. Vi skall inte ha två olika medborgarskap.
Fru talman! Det har visat sig under årens lopp att människor har fått både uppehållstillstånd och framför allt medborgarskap på falska grunder. Sedan har de visat sig vara människor som vi egentligen inte skulle ha givit uppehållstillstånd eller framför allt ett medborgarskap, om vi hade vetat fullt ut. Det gäller människor som visat sig vara grova brottslingar eller t.o.m. terrorister. Vi måste kunna ha denna ventil. Jag tror att de allra flesta håller med mig om detta. Det rör inte bara människor som har oklar identitet och därför behöver dispensregeln. Det gäller över huvud taget i samband med att man ger medborgarskap, även efter fem år och där dokument kan framstå som trovärdiga, men sedan visar sig vara falska. Det här är alltså inte ett oviktigt problem. Jag är fortfarande rätt säker på att jag tolkar många svenskars rättskänsla rätt när jag säger att det är tråkigt att vi inte kommer att få möjligheten att återkalla uppehållstillstånd för vissa kategorier av människor.
Fru talman! Vid all lagstiftning finns det olika bedömningar utifrån att man kan se på en fråga på olika sätt. Just de synpunkter som Gustaf von Essen för fram finns med i de resonemang som utskottet och regeringen har fört. Men man har dragit en annan slutsats utifrån de olika uppfattningarna. Trots att det kan finnas människor som uppger falsk identitet, och som senare visar sig ha en kriminell bakgrund, är det de andra, positiva sidorna med att ha ett gemensamt medborgarskap för alla i Sverige som överväger. Därför föreslår utskottet inte någon förändring, utan precis som i dag skall medborgarskapet vara oåterkalleligt.

Fru talman! Mer än 4 000 barn är statslösa i Sverige i dag. Vi följer inte FN:s barnkonvention, att alla barn skall ha rätt till medborgarskap. Jag har litet svårt att förstå varför socialdemokraterna inte redan nu vill ge besked om att det här är ett oacceptabelt förhållande och ställa upp på Centerpartiets reservation i denna del. Centerpartiet har i sin partimotion om integrationsfrågor pekat på de möjligheter som ett mångkulturellt samhälle ger och hur vi kan använda dynamiken i detta, men även uppmärksamma och motarbeta de konflikter som kan uppstå. Många av de människor som flytt till Sverige, speciellt under senare års flyktinginvandring, möter stora hinder, bl.a. genom att de har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det gör att många människor inte känner sig delaktiga i det svenska samhället. Tudelningen mellan nya och gamla svenskar verkar öka. Centerpartiet ser mycket allvarligt på detta. Vi känner oro för det låga valdeltagandet bland invandrade svenskar. I vissa Stockholmsdistrikt gick endast fyra av tio av de nya svenskarna och röstade. Centerpartiet vill skapa ett samhälle med lika möjligheter för alla människor, oberoende av bakgrund. Vi vill att samhället skall och vet att det kan utvecklas på en mångkulturell grund. Vi vill underlätta integrationen och uppmuntra människor att ta aktiv del i samhället. Därför är arbetet med att se över reglerna för medborgarskap viktigt och nödvändigt. Det är oacceptabelt att många människor i dag lever i vårt land utan att kunna bli svenska medborgare. Den proposition vi nu behandlar, och som är ett första steg för att komma till rätta med några av de allra mest akuta problemen, är en proposition som vi från Centerpartiet välkomnar och som också har Centerpartiets stöd. Medborgarskapet är viktigt för integrationen i det svenska samhället. Det ger möjligheter att verka i samhället på lika villkor som alla andra, t.ex. fullt ut delta i de allmänna valen. Medborgarskapet ger också för många en känsla av tillhörighet och identitet. Centerpartiet anser att informationen till presumtiva svenska medborgare behöver förbättras och medborgarskapets status höjas. Vi anser även - vilket framgår av vår partimotion - att vi skall ha en mer tillåtande attityd till dubbla medborgarskap och att alla barn skall ha rätt till medborgarskap. Som ledamot i 1997 års medborgarskapskommitté har jag deltagit i arbetet med att ta fram underlaget till den proposition vi nu behandlar. Arbetet i kommittén har gett mig ökade insikter om dels hur viktigt medborgarskapet är för integrationen i det svenska samhället, dels att oklar identitet i dag är den vanligaste avslagsgrunden i naturalisationsärenden. Det är avslag som får till följd att dessa människor går miste om rättigheter knutna till medborgarskapet och en känsla av utanförskap. Regeringens förslag till lösning på problemet i identitetsfrågan med dispens, minst åtta års hemvist osv., är en bra lösning som skiljer sig obetydligt från kommitténs förslag. Det kan självfallet inte vara rimligt att den som av olika anledningar inte kan identifiera sig för all framtid skall vara förhindrad att bli svensk medborgare. Dessutom innebär förslaget ett närmande till praxis i identitetsfrågor med övriga Europa - vilket är positivt. Fru talman! Övriga frågor som behandlas i betänkandet, och som jag delvis kommenterat och angett Centerpartiets åsikter om, utreds av 1997 års medborgarskapskommitté. Jag har därför förståelse för att utskottet vill avvakta med ett ställningstagande i sak tills kommittén slutfört sitt arbete. Centerpartiet anser dock - och det framgår även i en flerpartimotion med mitt namn som förstanamn - att kravet på att lagstiftningen bör ändras i syfte att underlätta för statslösa barn att erhålla svenskt medborgarskap är så pass allmänt hållet och självklart att ett snabbt besked i principfrågan borde kunna få stöd av riksdagen redan i dag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, med undantag för kraven som avser de statslösa barnen där jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation nr 7.
Fru talman! Kenneth Johansson undrade över varför vi inte tar ställning till hur statslöshet kan undvikas för barn. Jag blir lite förvånad. Kenneth Johansson och jag är med i samma medborgarskapskommitté, och vi vet hur viktigt det är att det finns ett bra underlag inför de förändringar som vi senare skall diskutera angående den övriga medborgarskapslagstiftningen. Det är viktigt att vi har en samlad bild över alla de problem som finns i dag med anledning av att människor rör sig över gränserna på ett helt annat sätt. Den nuvarande medborgarskapslagstiftningen är från 1950. Jag förutsätter att vi kommer att få en bra lösning på många av de problem som har tagits upp i andra motioner till betänkandet när vi får en samlad bild över förändringar i medborgarskapslagstiftningen. Då får vi återkomma till debatten.
Fru talman! Jag vidhåller att det är svårt att förstå varför inte vår reservation nr 7 redan i dag kan vinna riksdagens gillande. Jag är övertygad om att vi är eniga i sak om att underlätta för statslösa barn att erhålla svenskt medborgarskap. Då borde ett principiellt ställningstagande redan i dag bara vara en fördel. Jag tycker att den redovisning som görs av utskottets bedömning är allmänt skriven. Där hänvisas till direktiv, och där analyseras för och nackdelar och man ser på konsekvenser av Europarådets konvention osv. Det är klart att det skall göras, men vi tycker - och som framgår av vår flerpartimotion - att man kan ta ställning till principfrågan redan nu.
Fru talman! När en fråga är under beredning, ofta i en utredning eller kommitté, tycker jag att det är principiellt viktigt att avvakta utredningen innan vi uttalar oss - även i princip - i frågorna, för att få en total bild och kunna göra en bra och saklig bedömning.

Fru talman! Jag känner förstås väl till de rekommendationer som finns om att vi här i kammaren inte skall diskutera enskilda fall. Jag vill just därför ge en bild av hur människor kan behandlas, för att på det sättet ge ett perspektiv på hela den här frågan i ett annat sammanhang än det enskilda, men ändå för att visa hur människor i allmänhet kan behandlas i Sverige i dag. 15 poliser in i en lägenhet i Bollmora. I lägenheten finns en blind äldre kvinna och hennes dotter, hennes svärson och deras tre små barn. Barnen ser på när polisen kastar ned mamman, som är hemma på permission från den psykiatriska klinik där hon vårdas, sätter ett knä i magen på henne, belägger henne med handbojor och släpar ut henne i hissen. De ser hur polisen knuffar deras äldre syster in i väggen. De skiljs från sin pappa, placeras i en polisbil och förs till Carlslund, där de skall utvisas till Chile. Deras biträde skickar in en ansökan om inhibition på barnen vilken beviljas. Kvar finns pappan, som nu skall utvisas till Chile. Återigen skiljs barnen från pappa. Polisen sätter honom i en polisbil för vidare transport till Arlanda. Barnen får inte ens säga adjö till honom. I sista sekund på Arlanda, när han står med en fot i planet, lyckas det som av en polisman på plats kallas "gatans parlament" förhindra att pappan skickas till Chile, lämnande sin fru inskriven på psykiatrisk klinik och barnen utan föräldrar. Någon kan säkert ändå tycka att det inte är rimligt att uppta kammarens tid med sådana här berättelser en onsdagskväll i november. Men låt mig då än en gång få påminna om, att om vi inte förmår se de konsekvenser som den förda politiken får för människor är vi inte mycket till politiker. Och vi har inom Vänsterpartiet - det här är ett exempel bland många - sett alltför mycket av vad den förda politiken, och inte minst den tillämpade praxisen, har betytt för enskilda människor i form av orättfärdig och många gånger rent omänsklig behandling. Därför kommer vi att fortsätta att här i kammaren och i en mängd andra sammanhang påpeka detta och kräva en ändring av såväl politik som praxis. Fru talman! Regeringen säger i sin proposition att Sverige aktivt sluter upp kring principen om att nära anhöriga måste ha möjlighet att bo i samma land. Det var denna aktiva uppslutning kring familjelivet som orsakade det dramatiska försöket till utvisning som jag nyss berättade om. Vänsterpartiet har inte för avsikt att föra en allmän flyktingpolitisk debatt i kammaren i dag, men när man i propositionen anger just denna princip måste vi protestera. Röda korset har i sin rapport konstaterat att de nya reglerna inneburit en kraftig begränsning av beviljade tillstånd för anhöriginvandring utöver kärnfamiljen. Vår uppfattning av rådande omständigheter kring anhöriginvandringen överensstämmer väl med Röda korsets. Regeringen föreslår i sin proposition att huvudansvaret för verkställigheten av beslut om avvisning och utvisning skall föras över till Statens invandrarverk. Vänsterpartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att den uppsplittring av ansvaret för verkställigheten mellan två myndigheter, Invandrarverket och polisen, som förslaget innebär kommer att leda till minskad effektivitet samtidigt som det inte finns någonting som talar för att förändringarna kommer att leda till minskat användande av tvång och ett mer humant förfarande. Regeringen vill att avvisningar eller utvisningar skall ske under värdiga former och tror att överförandet av ansvaret till Invandrarverket skall leda till det. Vi delar inte den tron. Vi hade kanske kunnat tro det om Invandrarverket inte getts möjlighet att även fortsättningsvis överlämna ärenden om verkställighet till polisen. Utlänningsnämnden har i det ärende jag alldeles nyss pratade om fattat beslut om att trots att mamman är inskriven på psykiatrisk klinik skall pappan och de tre barnen skickas tillbaka till Chile. Man måste fråga sig, i generella ordalag: På vilket sätt skulle Invandrarverkets personal kunna övertyga denna familj att det bästa för dem är att snällt och vänligt sätta sig på ett plan till Chile och lämna mamman här? Vilken frivilligorganisation skulle vilja ställa upp och förklara nödvändigheten av att de lämnar mamman här och inte gör motstånd? Familjen vill inte återvända till Chile därför att de är de enda av familjen som är kvar i Chile, och resten är här som svenska medborgare eller med flyktingstatus. Framför allt vill de inte resa utan sin mamma. Frivilligorganisationerna, som vet av erfarenhet att invandringsmyndigheterna ibland fattar felaktiga beslut och att det är uppenbart i detta fall, kan självklart inte hjälpa till vid en felaktig verkställighet. Polisen är övertygad om att familjen, som levt öppet under hela sin tid i Sverige, skall gå under jorden. Kvar för Invandrarverket blir då att be polisen om hjälp för att verkställa utvisningen av denna chilenska familj. På vilket sätt sker då verkställigheten under värdiga former? Innebär förändringen inte snarare att det skapas en osäkerhet om vem som har ansvaret för verkställigheten utan att möjligheten till en humanare behandling ökar? Och finns det inte i så fall en uppenbar risk för att praxisen förblir densamma, medan politiken kläs i än mer ord av humanitet och värdiga former? Men vad den svenska flyktingpolitiken behöver är, enligt Vänsterpartiets uppfattning, inte mindre utan mer överensstämmelse mellan ord och handling. Det är också därför vi har många invändningar mot den förda politiken i dag. För någon tid sedan genomförde Aftonbladet en artikelserie om hur verkställigheten i Sverige går till. Man visade på att det används tvångsmedicinering, att svenska tjänstemän använder mutor för att genomföra verkställighet och att helt ovetenskapliga språktester används för att möjliggöra utpekandet av ett fiktivt hemland så att flyktingen skall kunna skickas ut ur landet. Statsrådet Schori har tagit avstånd från denna artikelserie och hävdat att den inte är sann. Vänsterpartiet anser därför att det vore av stort värde att regeringen tillsätter en utredning och kartlägger hur verkställigheten praktiskt genomförs. Inte ens detta vill socialdemokraterna gå med på. Det hade varit en ypperlig möjlighet för regeringen att visa på att avvisningar och utvisningar ur Sverige sker under värdiga former. Fru talman! Det har sagts förut här i kammaren, men som ny ledamot kanske jag kan ursäktas om jag säger det en gång till: Ett lands sätt att ta hand om flyktingar är en värdemätare på landets humanitet. Vänsterpartiet är, mot bakgrund av vad jag har anfört i dag och vår tidigare kritik av svensk flyktingpolitik, oroade över hur det egentligen står till med humaniteten i Sverige 1998. Jag står förstås bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 under mom. 1, reservation 7

Fru talman! Alla utlänningar som kommer till Sverige kan inte stanna här. Men hur man avvisar och verkställer avvisning är mycket viktigt, och även hur man ombesörjer återvändandet till hemlandet. Därför välkomnar jag den här propositionen, fastän det riskerar att bli flera flyktingdebatter i följd. Det är en mycket viktig proposition. Dock välkomnar inte Miljöpartiet allt som står i propositionen. Det gäller bl.a. tvångsåtersändande. Utskottets förslag till bedömning är att dela regeringens uppfattning att ett överförande av ansvaret för verkställighet till Invandrarverket kan komma att medföra att sådan verkställighet där tvångsåtgärder behövs minskar. Men i vissa fall, säger man, är det kanske befogat att använda särskilda tvångsmedel vid verkställighet. En tvångssituation medför dock alltid trauma för den som skall återvända. Då är det särskilt viktigt att människor som drabbas blir behandlade med omsorg och värdighet. Vid tvångsvisa verkställigheter förekommer inte sällan sådana situationer att humanitetens gräns överskrids. I många fall används för mycket tvång, och ibland även droger och våld. Detta bör ses över. Det är vår mening att medborgarvittnen från någon frivilligorganisation skall medverka. Vi anser vidare att det inte bör komma ifråga att avvisa utlänningar som bedömts så svaga av ålder eller sjukdom att de behöver eskort under resan. Är man så svag att man behöver eskort skall man få stanna. Vi vill också framhålla att en verkställighet aldrig bör få ske innan ett beslut vunnit laga kraft. Detta skall gälla även om en ny ansökan om uppehållstillstånd ges in. Vidare bör den tidsfrist som en avvisad utlänning har för att lämna landet ökas från två till fyra veckor. Jag nämnde frivilligorganisationer. De är också mycket viktiga när det gäller den avvisades hemkomst och uppföljningen av den hemvändandes situation. Fru talman! Miljöpartiet har också synpunkter på befogenheter vid gränskontroller och en önskad effektivitet vid avvisning samt direktavvisningar. Vi vill framhålla att det är av stor vikt att personalen inte endast har det effektiva asylförfarandet för ögonen, utan att personalen vid gränskontrollen med sin kunskap garanterar rättssäkerheten och är lyhörd för om en utlänning vill ansöka om asyl. Utskottet menar att direktavvisningar är riskabla ur rättssäkerhetssynpunkt och endast bör förekomma i mycket uppenbara fall. Sist vill jag tala litet om barnens situation, som är viktigast. Det är bra att regeringen nu kommer att utvärdera vilket genomslag den s.k. portalparagrafen i utlänningslagen fått. Vi tycker att det borde vara utskottets mening att barnkonventionen skall tillämpas så, att den har företräde framför behovet av att reglera invandringen. Tyvärr har man inte föreslagit det, men vi tycker så. Vi anser också att många svåra problem skulle kunna lösas om det infördes ett absolut förbud mot familjesplittring. Barnets rätt och väl och ve borde alltid komma i första rummet. Tyvärr sker inte alltid detta. Inför valet hade Rädda Barnen ett eget valmanifest. Där skrev man att handläggningarna av ansökningar om familjeåterförening i Sverige inte alltid uppfyller barnkonventionens krav. Sverige tagit upp att barnperspektivet skall användas i alla statliga utredningar och i alla förslag som läggs fram i riksdagen. Där föreslås inrättandet av en särskild barnenhet inom Regeringskansliet, som genom genomströmning liksom på jämställdhetsområdet skall föra in barnperspektivet. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till våra reservationer: reservation 3 under mom. 3, reservation 4 under mom. 4 och reservation 7 under mom. 7.